Herr talman! Jag ber först att få tacka för inbjudan till en särskild diskussion beträffande Nynäsleden och Fållan. Jag accepterar med nöje den inbjudan. Jag bestrider inte att beslutet om vägplanen har fattats i laga ordning. Men det hindrar inte att det kan ha blivit en dålig handläggning som skapat berättigad oro och missnöje. Jag är medveten om att vägverket eftersträvar att hitta billigaste möjliga lösningar. Det kan ha bidragit till att man så att säga inte har gått in på någon allvarligare prövning av andra alternativ som man ansett skulle bli dyrare. De beslut och ställningstaganden som i vissa fall gjordes för snart tio år sedan borde med hänsyn till de förändringar som skett ha inneburit att man kunnat ta upp till omprövning i vidare mening de förslag som har ställts. Det är hög tid att man börjar bygga Nynäsvägen så att den kommer till stånd. Det råder inga delade meningar härom. Jag vill också påpeka att det inte råder några motsättningar mellan dem som är otåliga över att vägbygget inte kommit till stånd och dem som önskar en annan sträckning och ett annat utförande. När man därför från bl.a. FCO här i Stockholm söker skapa sådana motsättningar, är det att beklaga. Frågan om huruvida Fållan tidigare varit tillgänglig för allmänheten eller inte har diskuterats i pressen och tagits upp såsom ett argument. Det kan naturligtvis inte vara avgörande. Avgörande är om det nu blir möjligt att bevara en större del av området med mindre ingrepp i naturen och mindre bullerstörningar. Nu har man satt i gång arbetena, herr talman, och vidtagit sådana mått och steg att det inte synes vara möjligt att få en annan sträckning och utformning av Nynäsvägen. Vad vi nu hoppas är att den opinion som utvecklats i denna fråga för framtiden skall föra med sig att man mera noggrant utreder olika alternativ och bättre tar hänsyn till allmänhetens intressen.
Herr talman! I mitt första anförande vädjade jag till kommunikationsministern att medverka till en omprövning, men jag har därmed inte sagt att kommunikationsministern skall sätta sig över gällande regler för beslutsfattandet. Framställningar är på gång såväl till vägverket som till kommunikationsministern, vilket bör göra det möjligt för kommunikationsministern att ta ställning utan att bryta mot gällande regler. Rent allmänt skulle jag vilja säga att vi naturligtvis i sådana här frågor står inför besvärliga avvägningar. Man kan inte ge generella svar på hur uppkomna konflikter av det här slaget skall lösas. Men vad som är väldigt väsentligt är att myndigheter och politiker inte känner sig så hårt bundna av tidigare beslut att de, när nya, relevanta fakta kommer fram, inte är beredda att ånyo se på det beslut som de varit med om att fatta. Att man en och annan gång i sista stund omprövar sitt beslut är enligt min mening inte på långa vägar så allvarligt som om det i fall efter fall visar sig att det beslut som fattats inte har stöd i en bred och berörd medborgaropinion.
Herr talman! Statsrådet påpekar med allt skäl att arbetsplanen för väg 816 har fastställts av statens vägverk. De ansvariga framhåller emellertid att de ålagts att bygga vägen. I tidningen Arbetet påpekar länsrådet Hjelmqvist att regeringen den 23 maj 1969 beslutade att vägen skulle byggas. Papperen är undertecknade av statsrådet Svante Lundkvist och dåvarande statssekreteraren Lars Peterson. Vad beträffar länsstyrelsens naturvårdssektion så förklarade naturvårdskonsulenten att slaget var förlorat i och med att beslutet om Sturup träffades. Att han med den uppfattningen sedan har agerat tämligen lamt, kan man ju förstå. Sedan är jag angelägen att understryka att det står en mycket stark opinion bakom de ungdomar som den 7 februari kommer upp för att hälsa på statsrådet Norling och lägga fram sina synpunkter. De har skött sig mycket bra och fint, och det är visst inte bara ungdomlig entusiasm som gör att de har hamnat i sina uppfattningar. De kan ta med sig papper från framstående personer. Naturvårdaren professor Nihlén har skrivit till länsstyrelsen och erbjudit att han och en del landskapsarkitekter utan vederlag skall lämna besked om en billigare och bättre lösning. Och en annan professor — också han med kännedom om de lokala förhållandena — professorn i stadsbyggnad vid Tekniska högskolan i Lund Bertil Hultén, har i tidningen Arbetet sagt: ”Ingen vill ha Väg 816 och ingen vill ta ansvaret för den. Därför tycker jag att den bör avföras ur vägplanen. Jag har svårt att tänka mig att statsrådet Bengt Norling vill göra det till en hjärtesak att gräva ner 5 miljoner i ett vägbygge för ett fåtal bilister.” Den förhoppningen instämmer många i.
Herr talman! Låt mig bara till herr Regnéll säga att vad som för mig är en hjärtesak i den här frågan liksom i alla andra är att grundprinciperna, på vilka hela vårt demokratiska samhälle är uppbyggt, skall fungera. Det är också en hjärtesak för mig att ta emot ungdomar från Bara naturvårdskommitté nästa vecka. Det är att beklaga, herr Regnéll, att de i detta fall kommer för sent för att Kungl. Maj:t skall kunna ändra på

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig, om jag anser att det är av värde att de nordiska länderna har en likartad äktenskapslagstiftning. Det nordiska samarbetet på äktenskapsrättens område är av stort värde. Både inom äktenskapsrätten och på andra lagstiftningsområden försöker vi harmonisera huvuddragen i de nordiska rättssystemen i den mån det kan ske utan att vi behöver göra avkall på andra väsentliga intressen. Förhållandena i de nordiska länderna är emellertid inte så likartade att vi alltid kan hålla jämna steg med varandra i lagstiftningsarbetet.

Herr talman! Först ett tack till statsrådet Lidbom för svaret. Även om det inte var ett direkt svar, tolkar jag det ändå så, att vi är eniga om att det är av värde att vi har en likartad äktenskapslagstiftning i de nordiska länderna. Men tyvärr har regeringens åtgärder och uttalanden i de här frågorna gett en annan bild. Jag tänker bl.a. på direktiven till familjelagssakkunniga och på de uttalanden som statsrådet Lidbom gjort bl.a. i Nordiska rådet. Man kan inte med fog hävda att dessa uttalanden varit uttryck för vilja till samförstånd och samarbete på äktenskapslagstiftningens område. Tvärtom har det retat våra grannar att vi här tycks vilja springa i förväg utan att på det sätt som har avsetts följa överenskommelsen om konsultationer regeringarna emellan i lagstiftningsfrågor. Det är säkerligen inte obekant för statsrådet att bl.a. representanter från Norge återigen skarpt kritiserat den svenska regeringens sätt att gå till väga. Man har bl.a. vänt sig emot att den svenska regeringen genom sina detaljerade direktiv bundit utredningen, så att förhandlingar med de övriga nordiska länderna om utformningen av lagstiftningen nästan omöjliggjorts. Man framhåller också att svenska regeringen medvetet brutit en nordisk rättspraxis, som man under en längre tid arbetat sig fram till. I det läget bör vi enligt min mening skynda långsamt och undersöka möjligheterna till ytterligare överläggningar med våra grannar, innan proposition i ärendet föreläggs riksdagen. Statsrådet säger att vi försöker harmonisera huvuddragen i de nordiska rättssystemen, men han tillägger: ”i den mån det kan ske utan att vi behöver göra avkall på andra väsentliga intressen”. Då vill jag fråga: Finns det i det här fallet klart uttalade intressen som omöjliggör en sådan önskvärd harmonisering? Vi får inte glömma att det finns skilda meningar också på svensk sida om hur denna lagstiftning bör utformas. För en stor del av den svenska opinionen är det angeläget att värna och stärka äktenskapets och hemmets ställning. Också av hänsyn till den opinionen finns det skäl att, som jag sade, skynda långsamt, och därför vill jag fråga: Är statsrådet beredd att skjuta på ställningstagandet och under tiden undersöka möjligheterna att också i fortsättningen så långt möjligt bevara en likartad äktenskapslagstiftning i de nordiska länderna? Detta är ju ändå frågor som berör människorna mycket nära — det sker allt oftare giftermål över gränserna, och stora olikheter i äktenskapslagstiftningen kan då lätt vålla missförstånd och bekymmer.

Herr talman! Det är egentligen ett mycket stort problem som herr Westberg drar upp inom den enkla frågans mycket snävt tidsbegränsade ram. Jag kan därför inte presentera någon argumentation men skall försöka att kortfattat svara honom. När det gäller konsultationer med de andra nordiska länderna vill jag för det första säga att vi hela tiden och på alla stadier hållit nära kontakt med dem angående äktenskapsrättens utformning, och detta skall vi fortsätta med. För det andra vill jag i fråga om utredningsarbetets uppläggning säga att det är riktigt att vi i direktiv till de svenska familjelagssakkunniga linjerat upp riktlinjer för hur vi vill att modern äktenskapsrätt skall se ut. Det har vi ansett nödvändigt för att man skall kunna vara förvissad om att det leder till något praktiskt resultat inom rimlig tid. Vi har gjort detta mot bakgrunden av ett tidigare bortåt tioårigt misslyckat utredningsarbete. Vi vill inte upprepa detta misstag.

Svaret blir ett klart och entydigt nej. Det är jag icke. Regeringen kommer i dag att offentliggöra lagrådsremissen, och avsikten är att vi skall lägga fram en proposition för riksdagen i god tid så att beslut kan fattas under vårriksdagen.

Herr talman! Jag beklagar verkligen detta sista besked. Jag hade inte trott att det skulle behöva vara så bråttom. Statsrådet säger att detta är en stor fråga, som inte är riktigt lämplig för en diskussion av det här slaget. Jag kan hålla med om detta. Han säger också att vi stått i nära kontakt med de andra nordiska länderna i dessa frågor. Men, herr statsråd, det är också fråga om på vilket sätt man söker kontakt och samarbete.

Jag beklagar att frågan skötts på det sättet. Därför hade jag trott att statsrådet skulle vara beredd att i detta senare skede ändå lämna rum för ytterligare samråd och prövning av huruvida man skulle kunna nå fram till en likartad äktenskapslagstiftning. Det finns ju ändå här önskemål och behov som man måste ta hänsyn till — giftermål över gränserna t.ex. Nog är det betydelsefullt att vi har en likartad äktenskapslagstiftning.

Herr talman! Jag vill beträffande frågan om vår vilja att ta vara på möjligheterna att få till stånd ett samarbete som kan leda till en bevarad likhet i den nordiska äktenskapslagstiftningen ge en upplysning. Så sent som 30 november förra året hade vi en överläggning med de nordiska justitieministrarna. Jag förklarade vid den överläggningen att om man över huvud taget även på denna sena tidpunkt från de danska, finska och norska regeringarnas sida var villig att ange något om vad de ansåg om de principer som bör ligga till grund för en modern äktenskapsrätt, skulle jag — om det visade sig att deras principer låg någorlunda i närheten av våra — överväga att vänta med den svenska reformen. Men läget är att man från dessa länders sida i dag inte är beredd att över huvud taget i någon form på något sätt konkretisera hur en modern äktenskapsrätt skall se ut. Till sist några ord om brådskan. Man kan ha olika meningar om detta. Jag anser att detta är ett långvarigt och grundligt skött arbete. Det första utredningsvarvet började 1956 i Sverige. Sedan hade den kommittén bråttom till 1964. Sedan skedde remissbehandling och övervägande av remissyttrandena till 1968, varpå en ny utredning tillsattes 1969 som arbetade i etapper. Den första etappen äe färdig för lagstiftning nu, 1973. Jag tycker inte det är överdriven brådska.

Herr talman! I bilaga 14 till statsverkspropositionen redovisas de ärenden som hör till civildepartementets arbetsområde. Jag skall i det följande endast uppehålla mig vid ett avsnitt i propositionen, nämligen det som i översikten har rubriken hushållning med mark och vatten. I anslutning härtill skall jag något komma in på frågor som har eller som på sikt kommer att få betydelse för sysselsättningen. Vi har nu första etappen bakom oss i och med riksdagens beslut i höstas om riktlinjer för en rationell hushållning med mark och vatten och en planering på lokal och regional nivå för hur dessa resurser skall kunna på bästa sätt utnyttjas och bevaras till nytta och gagn för människor och samhälle. Om behovet av en sådan planering råder ju allmän politisk enighet. Vad beträffar medel och metoder för att nå uppsatta mål torde väl åsikterna gå isär i mycket hög grad.

Vi vet också att det inte bara är fråga om konflikter dessa intressen emellan. Det kan också bli konflikter av annat slag. Hur konfliktladdat detta område är bevisas av vad som har hänt i dagarna när det gäller Fållan och förut när det gällde almarna i Kungsträdgården osv. Planeringsarbetet måste dock gå vidare. De allmänna riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen måste fullföljas och konkretiseras genom en kommunal planering. Den kommunala planeringen kommer till uttryck vid bl.a. den generalplanering som myndigheterna förutsätter skall komma till stånd och vara färdig för redovisning 1976. För att den här planeringen skall få ett så lyckligt förlopp som möjligt krävs ett samarbete mellan länsstyrelsernas planeringsavdelningar i första hand och kommunerna, och det är synnerligen angeläget att man blir överens om hur detta planeringsarbete bäst skall bedrivas. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att departementschefen ville ge statens planverk ökade resurser för att kunna fullfölja en fortsatt fysisk riksplanering i samband med den översiktliga planeringen i kommunerna. Det är nödvändigt för att tillgodose riksintressena i detta sammanhang. Departementschefen säger också att stöd bör lämnas kommuner med begränsade planeringsresurser och där planeringsinsatserna ur rikssynpunkt är framträdande. Jag tror att detta är nödvändigt, om man skall nå de resultat som vi förutsätter när det gäller planeringen på kommunal nivå. Inte minst angeläget är att de inkomstsvaga kommunerna får den hjälp från statsmakternas sida som erfordras. Jag vill i detta sammanhang ta upp en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som jag i andra sammanhang brukar beröra. Det gäller de areella näringarnas behov. Lantbrukets och skogsbrukets behov av mark är ju uppenbart, och det är givetvis nödvändigt att detta berättigade behov i det fortsatta planeringsarbetet tillmäts ett förgrundsintresse. Från centerns sida har i olika sammanhang — senast under denna debatt av vår partiledare — starkt understrukits att dessa anspråk måste tillgodoses. Vi har även tagit upp den frågan i motioner från partiet.

Det är ingen överdrift att påstå att ett upprörande slöseri med god odlingsmark äger och har ägt rum i vårt land. Det är därför angeläget att sätta stopp för detta slöseri i fortsättningen.

Jag tror det är nödvändigt att det i det fortsatta planeringsarbetet även på kommunal nivå kommer till uttryck att det är ett riksintresse att slå vakt om de bästa odlingsjordarna om det skall bli möjligt att undvika fortsatt slöseri med dessa jordar. Det finns också andra skäl att i planeringsarbetet slå vakt om marken ur de areella näringarnas synpunkt. Det finns enligt min uppfattning ingen bättre metod att uppehålla en spridd sysselsättning än att hålla de areella näringarna vid makt i fortsättningen. Lantbruket och skogsbruket bildar ju också underlag för annan verksamhet, vilket är utomordentligt värdefullt, eftersom vi därigenom får sysselsättningen väl fördelad över hela vårt land.

Detta betyder liv och människor i bygderna över hela vårt land. Jag tror också att det är nödvändigt med tanke på den fortsatta utvecklingen, inte minst i fråga om sysselsättningen, att ta vara på alla de utkomstmöjligheter som finns över hela landet. Vi måste utnyttja de naturresurser som finns på olika områden för förädling, så att människorna får arbete. Jag tror också, att de enskilda jordbruksfastigheterna även i fortsättningen kommer att spela en stor roll för sysselsättningen och för den samhällsutveckling som vi har att se fram emot. Man räknar ju med att ganska snart bara 15—20 procent av vår befolkning kommer att vara sysselsatta i de direkt produktproducerande näringarna. Enligt denna beräkning kommer sysselsättningen i industrin successivt att sjunka ner mot 10—12 procent av befolkningen, och sysselsättningen inom jordbruket är redan nere vid 3—5 procent av befolkningen. Det är därför utomordentligt angeläget att ta vara på alla tillgängliga utkomstmöjligheter, och då kommer givetvis servicenäringarna och behovet av tjänster av olika slag i fortsättningen att spela en utomordentligt stor roll. För glesbygdens behov av sysselsättning fyller i detta sammanhang givetvis de areella näringarna en utomordentligt viktig uppgift. De kommer också att spela en ändå större roll med tanke på att människorna i tätorterna kommer att efterfråga en ökad service i samband med fritidssysselsättning o. d.

Den fysiska planeringen på olika nivåer har en utomordentligt viktig uppgift att fylla, men den är dock bara inledningen till en fortsatt planering.

Planering är en förutsättning för en sådan politik, men den är givetvis inget universalmedel som löser alla problem. Det måste andra resurser till. Planeringen måste kompletteras med nödvändiga styrmedel för att vi skall få till stånd en hög och jämn sysselsättning, väl fördelad över hela landet. När det gäller arbetskraften har frågorna om arbetarskydd och företagshälsovård fått en alltmer framträdande roll och ägnats mer och mer uppmärksamhet från myndigheternas sida, och det är med glädje man kan konstatera detta. Jag vill i det här sammanhanget stanna vid ett avsnitt i statsverkspropositionens bilaga 7, den som gäller socialdepartementet: ”Arbetsmiljön skapas genom beslut som fattas i företagen. Dessa beslut har hittills i hög grad fattats av arbetsgivarna och deras företrädare. En social förnyelse av villkoren i arbetslivet förutsätter att de anställda själva får större möjligheter att påverka förhållandena på de arbetsplatser där de gör sin insats. Arbetsmiljön blir därmed både en social trygghetsfråga och en fråga om de anställdas inflytande på den egna arbetsplatsen och över den egna arbetsmiljön.

Vi hade så sent som i måndags en konferens på lantbrukshögskolan för att diskutera problem som har att göra med arbetarskydd och företagshälsovård på lantbrukets område. Jag har stannat vid det avsnitt som jag nyss citerade därför att jag tycker att vad som sägs där är en sanning med modifikation. Där förbises en del väsentliga saker som det finns all anledning att påpeka och som jag tror att vi har uppmärksammat för litet. Det står att arbetsmiljön skapas genom beslut som fattas i företagen och att dessa beslut hittills i hög grad har fattats av arbetsgivarna och deras företrädare. Jag vill peka på ett arbetsområde som företagaren-arbetsgivaren kan påverka mycket litet vad beträffar själva arbetsplatsen och dess utformning. Det är en plats där hundratusentals människor uppehåller sig under en god del av sin arbetstid.

Myndigheterna har i någon mån försökt påverka denna arbetsmiljö genom lagstiftning och föreskrifter. När det gäller traktorerna har vi lagstiftat om att det skall finnas hytter. Det finns påpekanden som gäller t.ex. kopplingen, hur fotsteget skall vara placerat o.d. Men själva arbetsplatsen som sådan är det mycket svårt att påverka genom föreskrifter, utan det är en uppgift för konstruktörer och tekniker.

Siffrorna från denna undersökning är synnerligen skrämmande. Jag tar upp den här frågan därför att jag tror att vi från samhällets sida måste påverka utformningen av en del arbetsmaskiner som människorna använder. Det räcker inte att skapa en bättre arbetsmiljö i industrilokaler o.d. Vi placerar människorna i en traktorhytt, där de tekniska hjälpmedel som hon förfogar över är placerade på ett sådant sätt att det är rent hälsovådligt. Inte minst riskerna för yrkesskador är mycket stora. Vi har haft krav på att en traktor skall vara rationellt utformad från prestationssynpunkt; undan för undan har man plockat dit kopplingar och knappar av olika slag, och människorna får vara rena akrobater för att kunna bemästra hela apparaturen. Vi har från centerns sida i motioner framhållit behovet av en företagshälsovård även på lantbrukets område — och när det gäller småföretagsamhet över huvud taget. Det behövs hälsokontroll även i de näringsgrenarna, och det behövs företagshälsovård. Det behöver göras en utredning av hur man på bästa möjliga sätt skall kunna bygga upp en sådan hälsokontroll och företagshälsovård även för människor som är sysselsatta i småföretagen — det må vara jordbruk eller industriföretag av olika slag. Den bör avse inte bara den anställda arbetskraften utan även företagarna. Det är med glädje jag konstaterar att mycket har gjorts på senaste tiden och ökade medel har ställts till förfogande. Vi har fått goda möjligheter till forskning och utvecklingsarbete bl.a. genom de resurser som arbetarskyddsfonden bör kunna ställa till förfogande. Men jag tror att man från samhällets sida på något sätt måste ta initiativ till ett samarbete mellan medicinsk och teknisk expertis när det gäller att framställa traktorer, truckar etc. så att de blir tillfredsställande utformade och inrättade som arbetsplats från hälsosynpunkt.

Herr talman! Vi har mött dem många gånger under det gångna året, notiserna om driftinskränkningar, nedläggningar, friställningar, arbetslöshet. Vi minns rubrikerna: ”Utslagen”, ”10—20 procent kan inte få nya jobb”, ”För gammal vid 45”, ”Sökt 200 jobb utan resultat”.

Vi minns de många löftena från Gunnar Sträng och andra inom regeringen: Det blir bättre, vi är på väg uppåt igen. Vi har kunnat jämföra detta med verkligheten, och verkligheten är i dag oroande — mer oroande än någonsin. Jag skall inte försöka beskriva verkligheten genom att redovisa och analysera sysselsättningsstatistiken; det har gjorts många gånger under gårdagens debatt och det kommer nog att göras av andra också i dag. Bara en sak vill jag tillägga. De siffror som vi i allmänhet möter — arbetsförmedlingsstatistiken och statistiska centralbyråns undersökningar — mäter arbetslösheten vid en viss tidpunkt, en viss dag eller en viss vecka varje månad. Men de säger ingenting om arbetslöshetens längd och ingenting om hur många människor som totalt har drabbats av arbetslöshet under en viss period, exempelvis under ett år. Om vi verkligen skall få en riktig och allsidig bild av arbetslöshetens omfattning och karaktär, måste vi få en bättre sysselsättningsstatistik som belyser situationen både vid en viss tidpunkt och under en viss period. De siffrorna kommer visserligen att bli ännu allvarligare än de som vi i dag möter, men vi behöver dem. Vi behöver en bra statistik som ett underlag för en aktivare sysselsättningspolitik. Ändå ger siffrorna en ofullständig bild. De beskriver inte de enskilda människornas situation.

Det är en sak att med tillfredsställelse konstatera att många människor får nya jobb genom arbetsmarknadspolitisk insats, och det kan vi gärna göra. Men det är också en sak att komma ihåg att många får vänta länge på det nya jobbet och att det kanske inte är ett jobb som de vill ha. Arbetsmarknadssituationen är i dag verkligen allvarlig. Många människor är utan arbete. Många känner oro, osäkerhet, ovisshet inför framtiden. Och den oron, osäkerheten, ovissheten finns också om vi satsar mer än någonsin på arbetsmarknadspolitiken, även om konjunkturerna under de närmaste månaderna skulle komma att något förbättras.

Det är bra att arbetsmarknadsverket har fått större resurser. Vi har från vårt håll arbetat för det. Men ändå kan det inte vara huvudvägen att lösa problemen. Bertil Olsson, den avgående arbetsmarknadschefen, har sagt följande: Arbetsmarknadspolitiken skall vara ett komplement till:den ekonomiska politiken och användas i tid och rum när den är överlägsen den generella politiken, men ej heller mer. — Vi måste i första hand satsa på att skaffa flera nya jobb inom ett expanderande näringsliv. Det är också bra att vi har fått en rörlig arbetsmarknad, geografiskt och yrkesmässigt, att många av dem som har fått arbetsmarknadsutbildning får nya jobb. Vi har arbetat för detta. Men ändå känner vi oro inför de problem som omflyttningen innebär för många människor. Vi måste satsa på att få en större trygghet i jobben, få rätten till en fritt vald sysselsättning. Det är också bra att många kunnat få arbete i skyddad och halvskyddad sysselsättning. Vi har arbetat för detta. Men ändå känner vi oro inför en starkt växande sektor av skyddad sysselsättning. Arbetsvårdens köer är långa och växer. Från 1960 till 1972 har antalet arbetsvårdssökande mer än tredubblats. År 1960 kunde var tredje arbetsvårdssökande få arbete på den öppna marknaden, i dag bara var tionde. Vi måste arbeta för att så många som möjligt av dem som har arbetshinder av olika slag kan få arbete i den öppna marknaden. Det är slutligen bra att vi har fått generösare regler för förtidspension. Vi har arbetat för detta. Ändå känner vi oro inför en starkt växande grupp av förtidspensionärer. Vi får inte använda pensioneringen till att i förtid föra ut människor ur arbetskraften och sysselsättningsstatistiken. Vi måste ha ett arbetsliv som har utrymme också för de äldre och inte fullt arbetsföra. Detta är bilden av svensk arbetsmarknad i dag, och det är detta som är bakgrunden till mina något pessimistiska reflexioner om arbetsmarknad och sysselsättning nu och i framtiden. Vi måste därför satsa på en politik för full sysselsättning — starkare och från en bredare utgångspunkt än hittills. Regeringens ambition som den nu beskrivs är enligt min uppfattning otillräcklig. Jag tänker då inte på att herr Strängs många löften under 1971 och 1972 nu tycks vara mera nyanserade.

Vi får inte tumma på målet ”full sysselsättning”. Vi måste hålla fast vid detta krav, vid kravet på full, produktiv och fritt vald sysselsättning. Det är en uppgift som vi måste intensivt satsa på av sociala, ekonomiska och humanitära skäl. Jag vill kort antyda tre huvudlinjer i en offensiv sysselsättningspolitik. Den första linjen gäller satsningen på näringslivet. Lönsamma, utvecklingsbara och solida företag ökar tryggheten för de enskilda löntagarna och dessutom våra möjligheter att ställa sociala krav på företagen. Väsentliga inslag blir därför näringspolitik, stabiliseringspolitik och tillväxtpolitik. Vi måste ha tillväxt för att få resurser, bl.a. för ett fortsatt socialt reformarbete. Vi måste återvinna framtidstron inom vårt näringsliv. Den andra linjen gäller den egentliga arbetsmarknadspolitiken. Vi behöver en effektivare arbetsmarknadspolitik med en bra arbetsförmedling, som bl.a. utnyttjar en interlokal förmedling och modern informationsbehandling samt bygger på obligatorisk anmälan av lediga platser till förmedlingen. Vi behöver en bra arbetsmarknadsutbildning som är tillgänglig för flera än i dag. Den tredje linjen gäller den ekonomiska tryggheten. Den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen ger otillräcklig trygghet, och den aviserade reformen kan endast betraktas som en delreform, som en alltför sen förbättring av en otillräcklig och bristfällig försäkring. Vi behöver en allmän sysselsättningsförsäkring som omfattar alla, som ger standardtrygghet och bygger på samma solidariska principer som andra socialförsäkringar. Till sist: En politik för full sysselsättning ställer krav. Jag vill sammanfatta de kraven i fyra punkter: 1. Krav på samhället: En ny näringspolitik, effektivare arbetsförmedling och arbetsmarknadsutbildning, en allmän sysselsättningsförsäkring. 2. Krav på företagen: Ett socialt ansvarsmedvetet handlande. 3. Krav på organisationerna: En medverkan i och ett ansvar för sysselsättningspolitiken. 4. Krav på människorna: Socialt ansvar för och solidaritet med varandra.

Herr talman! Debatten om de s.k. utslagna eller utstampade på arbetsmarknaden har blivit allt intensivare under de senaste åren. Allt flera människor orkar tydligen inte hänga med i det effektiva och högrationaliserade näringslivet. Hur ser utvecklingen ut för de arbetshandikappade, vad är orsaken till deras situation och vad kan man göra för dem? Antalet människor som sökt arbetsvård i skyddade verkstäder eller på annat sätt har ökat från 31 000 år 1960 till omkring 110 000 år 1970. Bara i skyddad eller halvskyddad verksamhet har över 30 000 människor fått en fristad mot 4 000 för tio år sedan. En allvarlig tankeställare måste alla få som studerar orsakerna till att allt fler människor inte orkar med arbetstakten eller arbetsmiljön. Man finner nämligen att de som sökt arbetsvård på grund av social missanpassning ökade med hela 428 procent mellan åren 1960 och 1968. Alkoholoch narkotikamissbruk har ökat kraven på skyddade arbeten med 377 procent. Vi vet att alkoholmissbruk och social missanpassning ofta följer varandra, och därför är det skrämmande att dessa orsaker i mycket högre grad än andra orsaker driver människor från den öppna arbetsmarknaden till den skyddade, institutionella arbetsvården. Det höga kostnadsläget, som kräver stor effektivitet och en snabb arbetstakt i företagen, är självfallet också en bidragande orsak till den här utvecklingen. Anmärkningsvärd med hänsyn till åldersutvecklingen är också den tendens som kan utläsas ur statistiken och som visar att det föreligger en ökning av efterfrågan på skyddat arbete från ungdomar på högst 25 år, medan det är en minskning av samma efterfrågan hos äldre — hos dem som är 65 år och mer. Bättre möjligheter till förtidspension kan givetvis inverka på dessa äldre, men trycket från ungdomar på arbetsvården måste noga analyseras. Trots att alla säger sig vara intresserade av att i ökad utsträckning få in arbetshandikappade på den öppna marknaden, så har andelen på denna sektor minskat kraftigt både i absoluta tal och procentuellt, nämligen från 75 procent år 1960 till bara 35 procent år 1969. Däremot har andelen arbetshandikappade i särskilda beredskapsarbeten ökat från 16 procent till 46 procent på samma tid. Detta är en inte önskvärd utveckling. Vi måste satsa betydligt hårdare på att få in flera arbetshandikappade på den öppna, reguljära arbetsmarknaden — både i det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn. Vad kan man då göra för att nå det målet? Såvitt jag förstår finns det bara två vägar att gå fram på. I det nyligen framlagda betänkandet från utredningen om skyddad sysselsättning föreslås att landstingen får huvudmannaskapet för skyddat arbete. Landstingsförbundet har i sitt remissvar förordat ett statligt huvudmannaskap. Vilket det nu än blir, så måste en samordning till för att samla alla krafter som nu är mycket splittrade i denna verksamhet. Om vi skall kunna undvika att få en framtida speciell arbetsmarknad på kanske 200 000 arbetshandikappade människor, så är snabba åtgärder nödvändiga. Det skulle vara en trist kapitulation inför problemen att nödgas lagstifta om en viss kvot tilldelning av handikappade till arbetsgivarna. Låt i stället landstingen, som har stor erfarenhet av arbetsvård, gå direkt ut på arbetsmarknaden och ta kontakt med företagen, länsarbetsnämnderna, fackorganisationerna, de handikappades organisationer och sociala myndigheter m.fl. som kan tänkas vilja medverka i detta fall. Numera finns det s.k. anpassningsgrupper vid många företag med över 50 anställda. Bara i Örebro län har vi 225 sådana företag eller grupper. Dessa skulle vara lämpliga objekt för ett samarbete på bred front i syfte att få in så många människor med arbetshinder som möjligt på den öppna marknaden. I de flesta företag finns trots allt ”lugna hörn” och arbetsuppgifter som passar även för handikappade. Arbetsgivarna behöver också bättre upplysning om dessa ting. Hur många företagare vet t.ex. att de kan få hjälp med 3 000 kronor per halvår, om de anställer en så svårt handikappad att vederbörande tidvis behöver ett arbetsbiträde, eller att en företagare kan få högst 20 000 kronor till hjälp för att bygga om en arbetsplats så att den passar en handikappad osv.? Det finns många hjälpåtgärder som det behövs upplysning om bland företagarna. Av utredningen Skyddat arbete framgår att många anser att fler människor med arbetshinder måste ut på den öppna marknaden och att arbetsvårdstjänstemännen i detta syfte måste operera direkt ute i arbetslivet. Detta är den ena vägen att bereda fler människor med arbetshinder meningsfulla arbetsuppgifter i det reguljära arbetslivet. Den andra vägen — och för många handikappade är det den säkraste vägen till ett bra jobb — är att skapa ett lönsamt näringsliv. Statsminister Olof Palme sade i denna remissdebatts början att Volvo och SAAB och några stora företag till hade haft stora vinster förra året. Ja, detta är riktigt. Men så har inte heller dessa företag avskedat några människor utan tvärtom uppträtt som räddare i nöden och anställt folk när bl.a. statliga företag har havererat. Vad skulle hända om Volvo började gå med förlust? Men för alla de andra tiotusentals företag som skall klara vår sysselsättning har lönsamheten varit skral. För en så stor sektor som gruvor, industrioch byggnadsverksamhet har lönsamheten 1971 och 1972 varit den lägsta på över tio år, och varje konjunktursvacka har varit djupare än den närmast föregående. Vi vet att såväl privata som statliga företag liksom även landstingen och primärkommunala arbetsgivare i ekonomiskt trängda lägen drar in på arbetskraften och då i första hand på icke fullvärdig arbetskraft. Vi vet också att LO med öppna ögon har bedrivit en politik som syftat till att slå ut företag med sämre förmåga att betala höga löner. Den förda statliga näringspolitiken har också medvetet syftat till att minska företagens vinster. Regeringen och LO har på så sätt ett tungt ansvar att bära när det gäller s.k. utslagen arbetskraft. Lönsamheten i näringslivet och sysselsättningsgraden hänger alltså intimt samman. Det känns nästan genant att behöva göra detta påpekande i Sveriges riksdag, men det är tydligen nödvändigt att göra det.

Näringslivets sjunkande lönsamhet och därav följande otillräckliga optimism och expansionslust skapar många problem. Att med avsiktliga åtgärder driva näringspolitik på så sätt är helt enkelt en urbota politik. Det kostar samhället enorma summor för att ta hand om utslagen arbetskraft, det kostar samhället stora summor i uteblivna skatteinkomster, det är ett oerhört slöseri genom ett dåligt resursutnyttjande och det är en cynisk politik mot de anställda genom att den skapar osäkerhet i anställningen. När företrädare för vänsterpartiet kommunisterna talar om gåvor till företagen på över en miljard kronor — och det är många kommunister som har gjort det i den här debatten — är det ett oerhört demagogiskt påstående, eftersom staten först plockar av företagen 12—13 miljarder kronor i bara ATP och arbetsgivaravgifter. Att då ge ett investeringsavdrag tillbaka är självfallet ingen gåva. Om vänsterpartiet kommunisterna finge tillfälle att genomföra sin politik skulle det verkligen bli katastrof för sysselsättningen. Men för kommunistregimer spelar det inte någon roll. De löser problemen lagstiftningsvägen, genom att förbjuda strejker, införa fängelsestraff efter en viss tids arbetslöshet, införa statlig lönesättning och förbjuda all opposition. Vi kan med egna ögon se vad kommunistisk diktatur innebär, och den manar inte till efterföljd. Den gruvliga salva som herr Svensson i Malmö i går riktade mot regeringen skulle, om han varit i ett kommunistiskt land, ha renderat honom internering i fängelse eller, ännu värre, på mentalsjukhus i många år. Tänker ni i vänsterpartiet kommunisterna aldrig i stilla stunder på detta? Verkstadsföreningen, som är branschorganisation för en mycket stor och viktig sektor i vårt samhälle, uppger att ungefär vart fjärde företag lämnar otillfredsställande vinst eller rent av går med förlust. I de vinstgivande företagen finns inga utslagningsproblem av betydelse, men väl i förlustföretagen. Regeringens näringspolitik är alltså av avgörande betydelse för sysselsättningen, och i synnerhet för folk med arbetshandikapp. Men även med en bra näringspolitik kommer en del att få svårigheter med sysselsättningen, och då måste nya grepp till med samfällda åtgärder från staten, landstingen, länsarbetsnämnderna, fackorganisationerna, anpassningsgrupperna, näringslivet, m.m., för att få maximalt antal handikappade in på den öppna arbetsmarknaden. Först då kan vi få minsta möjliga antal människor i den egentliga, slutna arbetsvården.

Herr talman! Jag har tidigare, när jag överskridit den tid som jag i förväg angett för ett anförande, fått anmärkningar av fru andre vice talmannen Nettelbrandt. Jag skall därför i dag försöka hålla mig inom de tio minuter som jag beräknat för mitt anförande. Men jag vill ändå mycket kort replikera herr Ringaby. Först vill jag emellertid, även om herr Mundebo nu inte är inne i kammaren, ändå uttrycka en glädje över hans nyanserade skildring av problemen på arbetsmarknaden.

Däremot måste jag reagera mot vissa avsnitt i herr Ringabys anförande — han har visserligen lämnat kammaren men han kanske läser protokollet och kan återkomma i debatten vid ett annat tillfälle. Herr Ringaby sade bl.a. att det är den fackliga rörelsens och regeringens fel att vi haft och har en så stor utslagning på arbetsmarknaden. Han menade bl.a. att det är LO:s krav på högre löner för sina medlemmar som skapat kostnadsproblem för de minst lönsamma företagen. Dessa har sedan inte haft möjligheter att bära de ökade kostnaderna utan blivit utslagna. Jag har vid andra tillfällen haft anledning att mycket starkt reagera mot sådana uttalanden som jag för min del anser vara felaktiga, de stämmer inte med verkligheten. Ett faktum är att det välstånd som vi uppnått i vårt land till mycket stor del beror på den positiva inställning som fackföreningsrörelsen haft till strukturförändringar inom näringslivet. Jag tror också att nästan samtliga ledamöter i denna kammare inser värdet av en sådan principiell inställning från den fackliga rörelsens sida. Flera talare har under debattens gång påpekat att vad vi måste sträva efter är en högre tillväxttakt. Jag hävdar att fackföreningsrörelsens positiva inställning under de gångna åren till strukturomvandlingen har medverkat till en högre tillväxttakt inom industrin och näringslivet i övrigt och därmed till en högre levnadsstandard. Herr talman! Jag skall nu avstå från att polemisera möt herr Ringabys uttalanden; jag kanske får anledning att återkomma till frågorna. Under de allra senaste åren har antalet människor i vårt land som enligt arbetskraftsmätningarna haft förvärvsarbete uppgått till i genomsnitt ca 3,9 miljoner. Det är internationellt sett ett mycket högt antal förvärvsarbetande i förhållande till folkmängden i aktiva åldrar. Som tidigare framhållits har vi också en hög sysselsättningsnivå. Under de senaste fem åren beräknas antalet sysselsatta ha ökat med omkring 170 000 personer. Men samtidigt med denna utveckling har vi under de senaste åren ändå haft en betydande arbetslöshet. Det är, som talare tidigare här under debattens gång har sagt, ungdomar, kvinnor, handikappade och utslagna människor inom industrin som drabbas av arbetslöshet. De av inrikesministern föreslagna åtgärderna kommer naturligtvis att spela en betydelsefull roll då det gäller att öka sysselsättningsmöjligheterna. Jag tycker att det är en rejäl satsning på många centrala områden för att söka åstadkomma sysselsättning åt den friställda arbetskraften. Jag skall nu avstå från att göra några närmare kommentarer till de av inrikesministern uppdragna riktlinjerna för den kommande lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiken. Jag vill bara här framhålla upprustningen av arbetsförmedlingarna. Arbetsförmedlingarna utför en verksamhet som uppmärksammas av de fackliga organisationerna. I årets statsverksproposition föreslår inrikesministern 210 nya arbetsförmedlare till förmedlingsverksamheten. Med tanke på att detta arbete tillhör själva basen för arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet måste förslaget hälsas med den allra största tillfredsställelse. Jag vill även uttala förhoppningen att arbetsförmedlarna skall få ännu större möjligheter till personliga kontakter med de arbetssökande. Erfarenheten från fältet visar nämligen att det i enskilda fall föreligger ett ganska stort behov av ökad personlig kontakt med arbetsförmedlaren. Jag vill också beröra några andra väsentliga frågor, som även rör sysselsättningsfrågan. Jag tänker då först och främst på de kommande regionalpolitiska åtgärderna ute i landet.

Under den nu påbörjade vårsessionen får riksdagen bl.a. behandla också viktiga konkreta förslag rörande utformningen av det beslutade handlingsprogrammet. Jag är i detta sammanhang självklart fullt medveten om att de regionalpolitiska förslagen i stor utsträckning inriktas på att understödja utvecklingen inom stora delar av stödområdet och främst i Norrlandslänen. Men vi skall då inte glömma att även län utanför stödområdet har stora och många gånger svåra problem inom viktiga sektorer, såsom t.ex. i mitt hemlän, Skaraborgs län. Vi har därför även i år ansett det nödvändig att i en motion ta upp några av de problem vårt län har att brottas med. Det framgår bl.a. av uppgifterna i motionen att antalet sysselsatta inom jordbruket i Skaraborgs län mellan åren 1965 och 1970 har minskat med omkring 8 000 personer. En liknande strukturomvandling kan väntas fortsätta även under 1970-talet, vilket i sin tur medverkar till att ytterligare ett antal yrkesverksamma inom länets jordbrukssektor blir bortrationaliserade. I förhållande till riket i övrigt kommer Skaraborgs län att också i framtiden ha en ganska hög andel jordbrukssysselsatta. Den fortsatta strukturomvandlingen inom länets jordbruk, liksom svårigheter i andra delar av länets näringsliv, kommer förmodligen ytterligare att skapa betydande sysselsättningsoch omställningsproblem för tusentals skaraborgare. Det är därför av grundläggande betydelse att man genom regionalpolitiska insatser medverkar till en positiv industriutveckling, nya tillskott inom servicenäringarna och lokalisering av eftergymnasial utbildning. Vi räknar med att motionen får en välvillig behandling vid årets riksdag. Herr talman! Jag och mina medmotionärer har i en annan motion aktualiserat frågan om strukturrationaliseringen inom industrin. Jag vill i det sammanhanget erinra om att för ca 40 år sedan 39 procent av befolkningen fick sin bärgning från jordbruket och binäringar, medan motsvarande andel för industri och handel var 36 procent. — Hade nu herr Ringaby varit inne i plenisalen, borde han ha uppmärksammat det jag nu kommer att säga. Sedan dess har det således skett en kraftig strukturomvandling inom det svenska näringslivet. Tidsperioden sammanfaller nästan helt med socialdemokratins maktställning i det svenska samhället. Jag tror sannerligen inte att någon som har minne av 1930-talet skulle ha velat avstå från denna strukturomvandling, men självfallet har den i många sammanhang varit påfrestande för många enskilda medborgare. Jag vill alltså slå fast att det samtidigt med denna strukturomvandling har skett genomgripande förändringar på arbetsmarknaden. Vilken arbetsmarknad står vi inför i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet? I tidningen Veckans Affärer av den 25 januari i år finns en intervju med generaldirektör Bertil Rehnberg i arbetsmarknadsstyrelsen. Bl. a. ställde man där följande fråga: Vilka blir för AMS de viktigaste uppgifterna i framtiden? Chefen för AMS svarade: Desamma som i dag: att underlätta den fortsatta mycket stora och snabba omställningen, att göra den till en så liten plåga som möjligt för dem som berörs. Allt fler löper risk att bli arbetslösa allt snabbare. Även om det görs mera inom företagen för de äldre och de handikappade, får vi i framtiden göra ännu större insatser för de utslagna. Jag delar helt Rehnbergs uppfattning, att man i framtiden måste göra ännu större insatser för de utslagna. Vi är också väl medvetna om att en fortsatt strukturomvandling inom det svenska näringslivet är nödvändig för att vi på sikt skall kunna garantera sysselsättning i en allt hårdare konkurrens såväl på exportmarknaden som på hemmamarknaden. Samtidigt vet vi i dag bl.a. mycket litet om hur exempelvis robotutvecklingen kommer att påverka sysselsättningsläget i framtiden. Detta tycker vi motionärer är oroande.

Herr talman! En konjunkturförbättring bör medföra ett ökat utbud av arbetstillfällen. Ändå kommer sysselsättningsfrågorna att vara i centrum i den politiska debatten under överskådlig tid. I finansplanen prognostiseras flera mycket tunga sysselsättningssektorer för en sjunkande sysselsättningsgrad. Det gäller t.ex. jord och skog, industriverksamhet och byggnadsverksamhet. Elkraftsproduktionen förutses öka sysselsättningen med 1,6 procent. Denna sektor är emellertid så liten att den inte betyder särskilt mycket totalt, även om den kan betyda åtskilligt för vissa lokala områden. Den offentliga sektorn beräknas öka med drygt 3 procent. Denna sektor är stor, varför plus 3 procent anger måttet på en avsevärd sysselsättningsökning. Kan man då räkna med att den kommunala sektorn är expansiv nästa budgetår? Man kan nog sätta åtskilliga frågetecken i kanten för ett sådant antagande. Finansministerns s.k. överenskommelse med kommunerna i fjol om en begränsning av deras åtaganden leder till en annan slutsats. Den kommunala sektorn stimuleras inte av staten att bli starkt dynamisk i vad gäller antalet nyanställningar. Stimulansen har inriktat sig på att klara arbetslösheten ute i landet. Vi känner till hur primärkommuner ganska allmänt, oavsett politisk majoritet, har ansett sig nödsakade att göra stora prutningar på i och för sig önskvärda utvidgningar av sin verksamhet. Inom landstingen finner man en motsvarande om inte en ännu mera målmedveten ambition att begränsa utgiftsstegringen. På vårdområdet har arbetskraftens dimensionering en alldeles särskild betydelse för kostnadsutvecklingen. Om man trots befogade frågetecken för finansministerns beräkning ändå i brist på bättre grundmaterial godtar den, så innebär det en sysselsättningsminskning i timmar på minus 0,8 procent. Vi vet att stora grupper kommer att anmäla sig på arbetsmarknaden de närmaste åren. Strukturomvandlingen är nödvändig men den kan också gå för snabbt. Det kan skapa problem som samhället inte kan lösa. En för snabb strukturomvandling kan bli olönsam, inte bara för många enskilda människor utan också för samhället. Ett mycket stort antal arbetslösa, registrerade och icke-registrerade, väntar på arbete. Det finns en mycket stor dold arbetslöshet, kanske främst bland kvinnorna. Flera tusen ungdomar med lång och god utbildning väntar på arbete. Ett stort antal arbetslösa och många av dem som är i riskzonen för arbetslöshet kräver särskilda insatser från samhället via AMS och på annat sätt. Det är s.k. partiellt arbetsföra, det är äldre, det är handikappade. Här måste ytterligare insatser göras. Man kan således vänta sig ett ökat behov av sysselsättning bland olika grupper. Vi kan se fram mot en framtid med behov av ett kraftigt ökat antal nya arbetstillfällen. Det behövs för att människor skall kunna uppnå den standard som de önskar och det är inte enbart fråga om en materiell standard. Ett meningsfullt arbete har också ett omistligt egenvärde för de allra flesta människor. Vi klarar, herr talman, inte i vårt samhälle att ge människor trygghet och arbete huvudsakligen genom att satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder genom arbetsmarknadsstyrelsen och dess organ, Det är ett nödvändigt komplement till den ekonomiska politiken och näringspolitiken, men vi måste samtidigt föra en näringspolitik som stimulerar till nyskapande av arbetstillfällen inom hela näringslivet. Regeringen och riksdagsmajoriteten har inte lyckats med detta. Den föreliggande budgeten ger heller inget hopp om en avgörande sinnesändring inom regeringspartiet i detta avseende. Finansministern föreföll i går kväll vara pessimistisk, ja, nästan defaitistisk när det gällde utsikterna att öka antalet nya arbetstillfällen. Temat från hans sida var att vi har i vårt land inte råd att satsa och investera för nyskapande av arbetstillfällen. Man menar tydligen inom regeringen att vår produktionsapparat är fullt utnyttjad. Så är ju på intet sätt förhållandet. Centerns program för 100000 nya arbetstillfällen under nästa budgetår är ett konstruktivt program, utformat så att det skall stimulera till optimism och satsning på nyanställning. Näringslivet — och jag vill understryka att jag där också inräknar arbetstagarna — måste behandlas så att inte företrädesvis de ekonomiskt välkonsoliderade företagen utan också i samma grad de svagare företagen ges en likvärdig stimulans. Hittills har, såväl i högsom i lågkonjunktur, de stora, vinstrika företagen kunnat utnyttja statliga förmåner på ett helt annat sätt än sämre konsoliderade. Dessa har på sistone diskriminerats genom utformningen av vissa av de konjunkturpolitiska åtgärderna. Vi har tidigare påpekat detta. En riktig näringspolitik måste vara rättvis på det här området. Vi lägger i våra motioner fram förslag på konkreta lösningar för detta. Inför förbättringen i konjunkturen väntar man sig nu allmänt en större rörlighet på arbetsmarknaden. Man väntar sig också ganska allmänt att suget mot expansionsregionerna ökar i vad gäller arbetskraften. Regeringen vill i vanlig ordning stimulera denna rörlighet. Det stämmer med den befolkningsfördelning i regeringens riksplan som klart förstärker obalansen i vårt samhälle. Centern kan inte acceptera denna utveckling. Det är i och för sig naturligt att rörligheten på arbetsmarknaden ökar i en uppåtgående konjunktur. Den bättre konjunkturen skall emellertid utnyttjas till att öka takten och effektiviteten i lokaliseringpolitiken. Det är lättare att utlokalisera en produktionsökning och en ökning av antalet arbetstillfällen än att utlokalisera redan etablerad verksamhet. Denna möjlighet har inte tillvaratagits genom den hittillsvarande politiken, tvärtom. Det är ett känt förhållande att utflyttningen från Norrlandslänen har ökat starkt under goda konjunkturer. Ett undantag finns — det är Värmland, I Värmland visar det sig att utflyttningen inte stimuleras genom en högkonjunktur, snarare tvärtom. Utflyttningen har ökat under perioder med sysselsättningssvårigheter i vårt land. Det kan vara värt mödan att närmare studera orsaken till dessa olikheter. Jag hoppas regeringen gör det. Är orsaken möjligen att Värmland ligger närmare expansionsområden, exempelvis Göteborgsområdet? Troligen betyder avståndskostnaderna mer än vad man tidigare föreställt sig. De måste elimineras på olika områden, genom utjämning av teletaxor, transporttaxor på järnväg, flyg, tåg osv. Centern har redan föreslagit och kommer senare att föreslå ytterligare åtgärder för att utnyttja konjunkturerna och andra förhållanden som positivt påverkar resultatet i syfte att nå en bättre regional balans. Det är med stor tillfredsställelse som vi inom centern noterar det aviserade förslaget om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Socialdemokraterna har i denna fråga fördröjt en lösning under flera år på 1960-talet. Centern har arbetat oförtrutet vidare, och det ger nu resultat. De som inte har haft sin arbetslöshetsförsäkring ordnad har visat sig höra till dem som är särskilt känsliga för konjunktursvängningar. Bland dem finns också stor dold arbetslöshet. En allmän arbetslöshetsförsäkring är ett steg framåt på vägen mot bättre jämlikhet i samhället. Centern hälsar också med tillfredsställelse olika åtgärder för bättre arbetsdemokrati inom näringslivet. Vi har under 1960-talet gjort många framstötar för detta. Det är nödvändigt att skapa arbetsplatser som är tillfredsställande ur miljösynpunkt. Det är nödvändigt för att industrisektorn skall kunna konkurrera om arbetskraften i framtiden och därmed möjliggöra den standardstegring som är förutsättningen för framåtskridande i allmänhet i vårt land. Den viktigaste frågan för vårt samhälles utformning under fjolårets riksdag var enligt samfällda uttalanden från olika partier beslutet om den fysiska och regionalpolitiska riksplanen. Inrikesministern uttrycker i årets statsverksproposition att de befolkningstal, som angavs i riksdagsbeslutet den 16 december i fjol, utgör grunden för fördelningen av de statliga och kommunala resurserna under återstoden av 1970-talet. I denna fråga förelåg vid tiden för riksdagsbehandlingen två alternativ: regeringens och centerns. Så är också förhållandet i dag. Centern står fast vid sin riksplan. Vi har under riksdagsbehandlingen styrkts i vår uppfattning att den är realistisk. Vi anser oss ha medel att förverkliga de målsättningar vi ställt upp i vår riksplan. Under hela 1960-talet har det rått motsättningar mellan vårt parti och främst regeringspartiet om medlen för regionalpolitiken. Trots att regeringen redan i propositionen 111 i höstas uttalade att förslag om de framtida regionalpolitiska medlen skall föreläggas 1973 års vårriksdag var man ändå redan då beredd att i utskott och i riksdagsbeslut avvisa olika tankegångar som vi framförde för att förstärka regionalpolitiken. Detta tyder på att det sannolikt blir motsättningar också i framtiden. Regeringens riksplan beträffande befolkningsramarna, ortsstrukturen och det centralistiska inslaget i beslutsprocessen i regionalpolitiken fick stöd av folkpartiet och moderaterna. Under tiden efter riksdagsbeslutet har enligt min erfarenhet främst folkpartister klart undvikit att tala om det väsentligaste innehållet i regeringens riksplan, nämligen dess mycket starka inriktning mot fortsatt koncentration i vårt samhälle. Man är på det hållet, om jag nu uppfattat det riktigt, uppenbart besvärad av att resonera om detta förhållande. I varje fall har jag det intrycket när jag talar med folkpartister ute på fältet. De två senaste årens utveckling av befolkningsströmmarna i vårt land talar för att centerns riksplan är realistisk och regeringens är orealistisk. För ett par dagar sedan behandlade man inom Stockholmsregionen frågan om befolkningsramarna. Det visade sig då att såväl moderaternas som folkpartiets företrädare i landstinget ändrade sig och lade sig på ungefär den nivå som centern har i sin riksplan. Det bådar gott för att det snart blir liknande justeringar i vår riktning på olika håll i landet. Det ser vi som mycket glädjande. Centerns riksplan är realistisk mot bakgrunden av vad människorna vill. Människorna i vårt land vill enligt vår uppfattning inte alls ha en fortsatt koncentrationspolitik. Under riksdagsdebatten den 15 december i fjol försökte utskottsmajoritetens företrädare rätta sin egen skrivning när det gällde den högre ramen för Stockholms län, Stockholms län är den enda region i vårt land som uttryckligen fått fastslaget att man får öka till den högre ramgränsen med 200 000 invånare. Det är en ökningstakt på mellan 24 000 och 25 000 människor per år under återstoden av 1970-talet — en större ökning än vad som inträffade under 1950-talet och 1960-talet. Utskottsmajoriteten — och det är detta som är orsaken till att jag tar upp den här frågan i dag — föreslog inte då någon ändring i skrivningen. Jag förutsätter att riksdagen i sin skrivelse till Kungl. Maj:t i anledning av riksdagsbeslutet korrekt har hållit sig till lydelsen av riksdagsbeslutet, alltså utskottsbetänkandets lydelse. Det är förvånande att utskottsmajoriteten inte föreslog en ändring av skrivningen, om den inte korrekt återgav utskottets mening. Om det verkligen förhåller sig så, förutsätter jag att riksdagen i år kommer att fatta ett nytt beslut som föranleder en ny skrivelse med en annan formulering, som på ett bättre sätt tolkar utskottsmajoritetens skrivning i detta avseende. Till slut, herr talman, vill jag helt kort säga att det under 1950-talet och i början av 1960-talet var centerpartiets uppgift att kämpa för att få till stånd en lokaliseringspolitik. Under 1970-talet synes det bli vårt partis stora uppgift att kämpa för en annan utformning av och en annan målsättning för regionalpolitiken, så att den blir ett verksamt medel för en bättre regional balans.

Herr talman! Flera talare har under debatten uppehållit sig vid frågan hur sysselsättningen bäst skall kunna stimuleras. Skall det ske med generella metoder, som en del borgerliga talare har förordat, eller med punktvisa insatser? Jag representerar en valkrets som i hög grad haft erfarenheter av sysselsättningskriser, varvid företag har kommit på obestånd och nedläggning hotat eller varvid näringslivet på grund av strukturella förändringar försvagats. Jag vill inte påstå att sysselsättningen är tillfredsställande i dag. I Bohuslän, från Uddevalla och norrut, behövs ytterligare arbetstillfällen om intentionerna i Länsprogram 1970 skall kunna uppfyllas. Förhållandena är enahanda i åtskilliga andra regioner av vårt land. Men jag vill göra gällande att om inte staten vid skilda tillfällen gjort punktinsatser för näringslivet i Bohuslän, hade situationen varit betydligt mera bekymmersam än vad den är nu. Jag skall bara nämna ett par exempel. För några år sedan betraktades Uddevallavarvet som dömt till undergång. Mäktiga finansintressen ansåg att det enda rätta vore om varvet lade ner sin verksamhet. Det skulle emellertid drabba en hel bygd. Några ersättningsindustrier fanns inte att tillgå. Staten satsade vid tre tillfällen kapital för att säkra sysselsättningen. Hur ser det ut i dag? Jo, det undergångshotade Uddevallavarvet har, trots motstånd från skilda håll men tack vare en statlig satsning, rest sig ur svårigheterna och kommer i år att redovisa vinst. Götaverken råkade i samma svårigheter. De privata intressenterna bakom företaget kunde inte klara situationen. Då måste staten också här gripa in och rädda företaget. För någon tid sedan råkade Facitkoncernen i en ekonomisk kris. De privata aktieägarna sålde sina aktier till ett annat företag. Ca 1 000 anställda i Strömstad och Göteborg fick leva mellan hopp och fruktan för sina anställningar, tills staten gick in och med ekonomiska insatser klarade sysselsättningen under i varje fall fem år framåt. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen. Snart sagt varje företag av någon betydelse i Bohuslän har varit eller är beroende av stöd från det allmänna i någon form. Jag vill därför bestrida påståendena från framför allt moderat håll att punktinsatserna skulle sakna betydelse. De har tvärtom haft så stor betydelse som stimulans för skilda företag att sysselsättningen räddats och bygden kunnat utvecklas vidare. Jag kan inte heller acceptera talet om att regeringens politik skulle vara näringsfientlig. I varje fall resonerar inte de tusentals anställda vid krisdrabbade företag — människor som fått sina försörjningsmöjligheter räddade tack vare statliga punktinsatser — på det sätt som de borgerliga kritikerna gör gällande. I samband med näringslivets lokalisering diskuteras också miljövårdsfrågorna. De är viktiga, inte minst för Bohuslän. Det är ett allmänt intresse att den yttre miljön vårdas. Emellertid måste detta lösas internationellt. Det gäller också reningen av den hårt nedsmutsade och numera livlösa Idefjorden mellan Bohuslän och Norge. Det finns ett intresse på ömse sidor av gränsen att komma till rätta med detta problem. Ett samarbete måste utvecklas, så att om möjligt regionalpolitiken får samma inriktning inom hela den gränsregion som omfattar kommunerna kring Idefjorden. Miljöfrågorna och sysselsättningsfrågorna bör lösas i harmoni med varandra. Det är svårt att få människor att engagera sig i att lösa miljöfrågorna i förebyggande syfte, om man riskerar att försörjningsmöjligheterna begränsas. Vi hoppas på den nya regionalpolitiken, som tar sikte på att både miljöfrågorna och sysselsättningsfrågorna skall lösas på ett sätt som skapar trygghet för människorna. Herr Helén talade i går om att människorna är misstänksamma mot politikerna. Detta har jag emellertid inte märkt så mycket av, ty när sysselsättningen hotas och människorna känner oro för framtiden — vem vänder man sig då till, om inte till politikerna? När ett enskilt företag misslyckas med att driva sin verksamhet lönande, vädjar man till staten och hoppas på dess stöd. Och det är bra. Men hurudant skall ett samhälle vara beskaffat för att kunna göra den insats som människorna begär? Inte kan ett svagt utvecklat samhälle utan ekonomiska resurser, kanske med en regering utan politisk vilja, åstadkomma så värst mycket. Om t.ex. arbetsgivaravgiften hade varit någon procentenhet lägre, inte hade detta hjälpt Facits anställda i Strömstad och Göteborg. Nej, människorna vill ha och är betjänta av ett starkt samhälle med ekonomiska möjligheter att göra punktinsatser på de områden där enskilt kapital och enskild företagsamhet inte förmår uträtta vad människorna har behov av.

Herr talman! Det allt överskuggande problem vi nu har att brottas med är sysselsättningen. Otryggheten och osäkerheten för framtiden är för många människor en plåga, och många som bara för några år sedan betraktade sin arbetsplats som en trygg och säker punkt i tillvaron räds nu för framtiden. Friställningar är vardagsmat, och företag nedläggs dagligen på grund av att lönsamheten är borta. Den företagspolitik som bedrivits av den socialdemokratiska regeringen har starkt medverkat till den situation som vi i dag står inför. Under gårdagens debatt framkom de olika synsätten på sysselsättningsläget. Statsministern framhöll att regeringens insatser varit verkningsfulla och åberopade människor han mött som efter omskolning funnit trivsamma och goda jobb. Det är bra att det finns sådana som lyckats, men den stora skaran som går arbetslös eller i beredskapsarbete lär inte rosa marknaden. Och de människorna borde man också ha hört någonting ifrån, tycker jag. De ingrepp i ekonomin som regeringen gjort har bidragit till nedläggningar och friställningar framför allt i de mindre och de mer sårbara företagen, och de har i icke oväsentlig grad gjort att arbetslöshetssiffran stigit. De minskade arbetstillfällen som förorsakats av företagsnedläggningar och fusioner är betydande och det har varit en stark ökning de senaste åren. 1970 uppskattade man att 20 000 personer friställdes på grund av nedläggningar och fusioner. 1971 hade siffran dubblats till 40 000, och 1972 var ytterligare en fördubbling — man beräknar att 80000 friställdes. Den företagstyp som särskilt drabbats är den mindre och medelstora industrin, som beräknas svara för 90—95 procent av dessa nedläggningar. Att de stora och mer framgångsrika företagen klarat sig bättre är tursamt, och läget skulle ha varit katastrofalt om de stora företagen haft samma svårigheter som småföretagen. Den väntade belastning som beslutet om den dubbla löneskatten inneburit har givetvis påverkat företagen så att de minskat på personalkostnaden genom indragningar och i en del fall tvingats till direkt nedläggning på grund av väntade kostnadsökningar. Att i ett läge när stimulanser behövs i stället för åtstramningar vidta åtgärder som medför direkta belastningar på näringslivet får naturligtvis till följd att antalet arbetstillfällen minskar. När statsministern i går påstod att oppositionen inte längre ville upprepa sitt krav att löneskatten skulle minska gjorde han det i den låtsade okunnigheten om att sådana förslag kanske kunde få riksdagens gillande. Ja, det låter sig göra att låtsas detta, då man samtidigt vet att man har en trygg majoritet av socialdemokrater och kommunister, som stoppar alla försök i den riktningen — något som vi erfor senast i slutet av förra året. Regeringen har med kommunisternas stöd genomfört en tvåprocentig ökning av löneskatten och inte velat höra på våra förslag, som innebar att man under en lågkonjunktur borde avstå från åtgärder som varit direkt arbetslöshetsskapande. Herr Palme sade vidare att ”vi betraktar arbetsgivaravgiften som en allvarlig fråga som ingående måste prövas” och ville med detta ge sken av att regeringen noga prövade frågan innan den förelades riksdagen. Sanningen är en helt annan. När skatteutskottet skulle behandla frågan fanns inte så mycket som ett papper från regeringen, och inte ens den socialdemokratiska majoriteten i utskottet kunde ge ett besked på förfrågningar. Sämre prövat torde ett ärende knappast kunna vara, och de framställningar som gjordes att få verkningarna belysta avvisades. Hur den nya avgiften på näringslivet skulle verka brydde man sig inte om att undersöka, utan här var det bara fråga om att trumfa igenom ett beslut. Kommunisternas stöd kunde man givetvis alltid räkna med om det gällde att belasta näringslivet med kostnader. De insatser som regeringen gjort för att häva arbetslösheten har bestått i brandkårsutryckningar när man tvingats till detta, men förebyggande åtgärder har man inte velat ge sig in på. Nu åberopar såväl statsministern som finansministern att vi har en högre sysselsättning här i landet än vi någonsin haft tidigare. Ja, det är en klen tröst till dem som ändå inte kan få ett jobb. Man säger att man genom omskolning har lyckats mycket bra. Men hur är det med den stora skara välutbildade ungdomar som inte har en möjlighet att få ett arbete? Ungdomsarbetslösheten kan man inte negligera hur länge som helst. Man klarar inte sysselsättningen med enbart tillfälliga åtgärder, utan det gäller att få näringslivet att öka sin verksamhet och därigenom skapa bestående arbetstillfällen. Det behövs tillfälliga insatser, och det har vi aldrig motsatt oss från folkpartiets sida, men det är de mer stabila och på längre sikt bestående arbetstillfällena man måste inrikta sig på. Den stora breda sysselsättningen kan man bara nå genom näringslivets utveckling. Nu är arbetslösheten och undersysselsättningen särskilt besvärande i Norrland. Statsministern åberopade den satsning som bl.a. skett i Västerbotten genom den etablering som Algots skall göra. Det är bra, men helt löser det inte problemen där uppe, även om det blir ett värdefullt tillskott av arbetstillfällen. Arbetslösheten bland ungdom är särskilt besvärande inom Umeåområdet. Många ungdomar som fått sin utbildning vid universitetet i Umeå står utan jobb. Nu är det naturligtvis inte så att de skall beredas arbete just på utbildningsorten, men det finns inga jobb någon annanstans heller att erbjuda dem. Bland den värnpliktiga ungdomen som snart kommer ut efter sin militärtjänst är det endast ett litet fåtal som kan räkna med att få ett jobb. Det är en svår påfrestning att gå arbetslös. Särskilt ungdomar som startar med arbetslöshet efter sin utbildning är givetvis en mycket sårbar grupp. Det går inte att säga till dessa ungdomar att allt är ganska välbeställt och att högkonjunkturen står om hörnet. Den väntade högkonjunkturen stod om hörnet även förra året, men även om tecken på en förbättring nu kan skönjas har vi fortfarande en lågkonjunktur med svåra sysselsättningsproblem. De som upplever arbetslösheten kan inte känna sig nöjda med att regeringen framhåller sin förträfflighet; de ser nog till den bistra verklighet de lever i och konstaterar fakta som inga vackra ord kan ändra på. Vi på vårt håll har anvisat vägar att stimulera köpkraft som skulle skapa arbetstillfällen och efterfrågan på varor och tjänster som det fordras arbetskraft för att få fram. Regeringen har sagt nej och bär givetvis ansvaret, men beklagligtvis drabbar denna ovilja till handling de svagaste i samhället. Problemen för inlandsbefolkningen i vad det gäller sysselsättning är alltjämt mycket besvärande. En ordentlig satsning på arbeten är därför nödvändig. Den eftersatta vägutbyggnaden kan givetvis endast ge tillfälliga jobb, men sådana arbeten måste igångsättas som en första åtgärd, särskilt då de utgör en förutsättning för framtida investeringar som skall ge varaktig sysselsättning. De löften att bereda bl.a. Vindelådalens befolkning arbete som både regering och riksdag gav i samband med besluten om Vindelälvens bevarande bör snarast infrias, och här kan vägutbyggnaden av väg 363 vara en god början. Skogsbruket, som är basnäringen inom området, är i starkt behov av vägutbyggnader för att klara sina transportproblem. En eftersläpning kommer att få till följd minskade jobb i framtiden inom skogsbruket. Fina siffror och tabeller har vi tillräckligt av. Det går inte att med några illusionsnummer försöka få det att framstå som om allt är bra, när den bistra verkligheten grinar mot så många människor. Statsministern framhåller att av de utbildade genom omskolning i Västerbotten stannar 80 procent kvar i länet. Det kan vara en intressant upplysning, men det är en dålig tröst för alla de välutbildade ungdomar som inte kan få ett arbete. Låt näringslivet få möjlighet att utvecklas och satsa mer på de små och medelstora företagen! Ge företagareföreningarna de verktyg de behöver för att kunna göra erforderliga insatser! Får de sådana kan mycket vinnas i nya arbetstillfällen, även om det inte blir så stora ökningar numerärt i varje företag. Men dessa företag är många, och särskilt på de mindre orterna är det de som kan erbjuda den enda industriella sysselsättningen. Att satsa på företagareföreningarnas kunnande och insikter när det gäller att tillvarata och öka sysselsättningen är ett för samhället både verksamt och billigt medel. Därigenom åstadkoms förebyggande åtgärder, något som är bättre än att försöka reparera i efterhand vilket ofta misslyckas. För Norrlands vidkommande behövs bättre vägar, i första hand för de tunga transporter som basnäringen skogsbruket har behov av och i andra hand för den turism som kan ge inlandet en välbehövlig stimulans. De mindre orternas företag, som ofta utgör en kärna för sysselsättningen, kan genom stimulans utvidgas och ge ett ökat antal jobb. En större satsning på företagareföreningarna är därför med säkerhet en bra och framkomlig väg om man vill ha resultat. Tryggheten i jobben går genom företag som har framgång. Det borde vara ett rättesnöre för den ekonomiska politiken att satsa på en utveckling av näringslivet som dels kan ge jobb, dels tillföra samhället de resurser som behövs för de insatser som fordras för människor som fått svårigheter. Regeringspolitiken har misslyckats. Arbetslöshetssiffrorna talar sitt tydliga språk, och människorna har kommit i kläm. Det mest beklagliga är att man inte tycks vilja rätta till förhållandena utan sitter nöjd som det är. Statsministern meddelade under gårdagens debatt att regeringen inriktar sig på att göra en insats genom leverans av svenska trähus till Island. Uppslaget är bra. Ett sådant åtagande skulle få det dubbla resultatet att islänningarna fick en snabb hjälp och att man stimulerade sysselsättningen hos oss inom landet. Genom det minskade bostadsbyggandet är sysselsättningsläget bekymmersamt för de svenska småhustillverkarna. Vi får hoppas att förhandlingarna med Island kan genomföras med en önskad snabbhet. Regeringen skulle på detta sätt kunna göra en insats mot arbetslösheten, vilket vore välbehövligt. Förslag till åtgärder bör därför snarast föreläggas riksdagen.

Herr talman! Centerpartiet är ansträngt angeläget om att i nästan varje större fråga framhålla att man var först med detta och att sedan socialdemokraterna och övriga partier traskat patrullo. I sitt överdrivna nit att framhålla sig själv som banbrytare har man i fråga om miljöpolitiken alltid pekat på sin partimotion från 1962 såsom varande det första egentliga initiativet på naturvårdens och miljövårdens område. I förra årets remissdebatt synade jag denna märkliga motion i sömmarna och kunde till min och även centerpartisters förvåning inte hitta något enda ord, varken i texten eller i att-satserna, som gällde miljöpolitiken. Trots detta fortsätter framstående representanter för centerpartiet i alla möjliga sammanhang att upprepa detta felaktiga resonemang. Så gjorde man t.ex. senast i höstremissdebatten. Jag tycker det är på tiden att centerpartiet slutar med denna låtsaslek. De som verkligen haft kraft och mod att mot mäktiga markoch kapitalintressen värna om de enskilda människornas rätt till fri natur och fri kust är socialdemokraterna. Det visade man senast under hösten med propositionen Hushållning med mark och vatten. Men det var inte vid den yttre miljön jag i dag tänkte uppehålla mig. Jag vill i stället ägna några minuter åt arbetsmiljöfrågorna. Arbetsmiljöutredningen har avlämnat ett betänkande, där man bl.a. föreslår en rad åtgärder för att förstärka arbetarskyddet. En proposition i frågan kommer senare, vilket jag hälsar med stor tillfredsställelse. LO-enkäten om risker i jobbet, som publicerades 1970, visade medlemmarnas uppfattning om arbetsplatsernas hälsorisker. Den insynen i arbetsmiljön gav verkligen besked om att förhållandena var långt ifrån bra och att snabba och kraftiga åtgärder var av nöden. Det var tre hälsorisker som dominerade i undersökningen, nämligen ryggoch ledsjukdomar, hörselskador och hudsjukdomar. Bullret, som jag något skall uppehålla mig vid, är måhända det största miljöproblemet, och den stora faran har inte tillräckligt uppmärksammats tidigare. Man har ägnat sig åt mark-, vattenoch luftföroreningar, som anses vara de stora miljöhoten. Bullret har, kan man säga, trots oljudet kommit smygande, och det har ofta nonchalerats. LO-undersökningen visade att 53 procent av de tillfrågade upplevde bullret som det mest besvärande, och andra undersökningar visar skrämmande hög procent av hörselskadade. Bullret som dagligen omger människorna på arbetsplatserna och även i trafiken är inte bara skadligt för hörseln. Även andra av kroppens funktioner påverkas, och om störningskällan fortsätter att irritera så kan det i längden bli farligt. Att hörselskadorna är utbredda och ökar häftigt visade också en undersökning vid regionsjukhuset i Linköping. Om den tidningsuppgift är riktig som jag såg i samband med detta, så beräknades att det skulle finnas 50 000 hörselskadade industriarbetare bara i Östergötlands län. Åtgärderna för att ljudisolera arbetsmaskiner och arbetsplatser måste intensifieras, och användandet av hörselskydd — effektiva sådana — måste vara obligatoriskt där bullernivån kräver det. Trafikbullret sysslar en utredning med, och arbetsmiljöutredningen har enligt sina direktiv att bl.a. uppmärksamma yrkesfaror och risken för hörselskador till följd av ökande bullernivå hos maskiner och anläggningar. En yrkesgrupp som är speciellt utsatt för bullerstörning är personalen i restauranger och diskotek. Även publiken utsätts för dessa faror — som man tycker är onödiga då det finns tekniska möjligheter att sänka ljudnivån i högtalarna. Det har ju på senare år blivit våldsamt populärt att orkestrarna brassar på för fullt, så att det är helt omöjligt att ens föra en vanlig konversation vid borden. Detta har fått till följd att hörselskadorna drabbar musiker, restaurangpersonal och även den unga, dansanta publiken i stor omfattning. Detta tycker jag är helt vanvettigt. Om de inte själva fattar vilken fara de utsätter sig för, måste normerna skärpas och efterlevnaden noga kontrolleras. Vi skall väl inte riskera våra ungdomars hälsa bara för att det är ”inne” att spela så att taket lyfter sig. Ingen orkesterledare med självaktning vågar i dag ge sig till att dämpa ljudnivån. Nu har Hotelloch restauranganställdas förbund lyckats få fram nya anvisningar ifrån arbetarskyddsstyrelsen från den 1 juli 1972. Ljudnivån skall i regel understiga 85 decibel men kan från yrkeshygienisk synpunkt få uppgå till 90 decibel, om exponeringstiden för personalen är särskilt kort, t.ex. under scenuppträdande. Ja, det är ju gott och väl; även om jag tycker att dessa värden förefaller höga så är det ju på kontrollen det hela beror. Den kontrollen är särskilt svår att göra på t.ex. diskotek. Jag hoppas att arbetsmiljöutredningen skall lyckas finna lösningar på bullerproblemet, så att hörselskador och även trötthet och stress kan minskas. En annan arbetsgrupp som har en särskilt besvärlig arbetsmiljö är gruvarbetare under jord. De är också utsatta för buller av ofta jetplanbullrets styrka men tvingas dessutom inandas damm och gaser av olika slag. Många arbetsplatser i gruvorna är därtill fuktiga med dimbildning. Socialministern har tillsatt en utredning med uppgift att göra en Översyn av vissa regler i lagstiftningen om semester. I en motion, som jag undertecknat tillsammans med Torsten Fredriksson och Karl Erik Häll, framhåller vi att denna utredning också skall beakta behovet av längre semesterledighet för den utsatta grupp som gruvarbetare under jord utgör. Givetvis skall ventilation och andra förebyggande åtgärder vidtas för att minska hälsoriskerna, men gruvarbetets art är sådan att det innebär besvärligheter av olika slag. Därför skulle en längre semesterledighet för denna grupp säkerligen vara av stort värde och kunna medverka till att gruvarbetarna längre kan gå kvar i arbetet. Jag hoppas att utskottet vid sin behandling ser allvaret i denna begäran och föreslår ett överlämnande av motionen till nämnda utredning.

Herr talman! Sysselsättningsfrågorna och arbetsmarknadspolitiken har framför allt under de senaste två tre åren kommit upp till debatt gång på gång inte minst här i riksdagen. Av dagens långa talarlista och även av gårdagens debatt framgår också tydligt att vi nu diskuterar ett område, som tilldrar sig ett stort och förvisso berättigat intresse. Med hänsyn till regeringens i olika sammanhang så optimistiska bedömningar och med hänsyn till alla de punktinsatser som gjorts och görs, borde väl rimligtvis arbetslösheten i dag inte längre vara det stora problem, som den tyvärr fortfarande är. Förklaringen ligger dock nära till hands; det måste ha varit något fel såväl på framtidsbedömningarna som på de åtgärder regeringen vidtagit. Hur skall man annars förklara den stora arbetslöshet som vi har i dag och som så hårt drabbar både enskilda och hela vår samhällsekonomi? När man hör finansministern, som i går kväll, stå upp och tala om vår ekonomi och med stor självsäkerhet redogöra för de åtgärder som vidtagits av — för att citera herr Sträng — ”den finansminister som vi har nu”, är det ju märkligt att vi mot bakgrund av denna tro på den egna politikens ofelbarhet ändå upplever så stora svårigheter på skilda områden. Man erinrar sig osökt Carl Snoilskys dikt En afton hos fru Lenngren, där Snoilsky bl.a. skriver om värdinnan, när hon liksom herr Sträng läser egna dikter: ”Vad täck skalkaktighet, vad ömt behag men dock vad breda, säkra penseldrag.” Liknelsen kanske haltar något i första strofen, men nog var det breda, säkra penseldrag i finansministerns framställning. Samtidigt drog bildligt talat herr Sträng med penseln breda streck över många av våra problem, inte minst den otillräckliga tillväxten i vår ekonomi, arbetslösheten och framför allt frågan hur dessa problem skall lösas. Herr talman! Jag har tidigare haft anledning att ta upp arbetsmarknadsfrågorna här i kammaren och därvid bl.a. pekat på att näringslivet — trots den dåliga konjunkturen — har behov av väl yrkesutbildad arbetskraft på olika områden. Vårt nuvarande utbildningssystem ger emellertid i dag tyvärr inte våra ungdomar exempelvis i gymnasieskolan en sådan yrkesutbildning som gavs i den tidigare yrkesskolan. Jag skall här bortse från de nu negativa konsekvenser som de nya läroplanerna fört med sig för skolan — det blir tillfälle att återkomma till den frågan i ett annat sammanhang. Vad som nu är det verkligt allvarliga är att så många ungdomar går arbetslösa just därför att de saknar lämplig utbildning. Den utbildning de fått har inte varit tillräckligt yrkesinriktad. Vi har från moderata samlingspartiets sida kritiserat den nedvärdering som yrkesutbildningen tyvärr fått inom såväl grundskolans högstadium som på gymnasial nivå. Vissa tecken på ett omtänkande på det här området börjar dock glädjande nog förmärkas bland socialdemokraterna. Bl. a. fick jag för ett par dagar sedan i min hand Departementsnytt nr 3 1973 och där finns rubriken ”Yrkesinriktad utbildning bot mot ungdomsarbetslöshet”. Den rubriken verkar nästan hämtad ur våra skolmotioner, för det är precis detta vi har hävdat sedan länge. I Departementsnytt refereras den promemoria som utarbetats inom inrikesdepartementet om ”Ungdom och arbete” — en promemoria som onekligen är mycket intressant. I en tabell redovisas bl.a. svängningarna i ungdomsarbetslösheten under åren 1970-1972, och den visar att vi i januari 1970 hade 22 000 arbetslösa ungdomar i åldern 16—24 år; i januari 1971 hade siffran stigit till 344 000 och i januari 1972 till 46 000. Den sista siffran är tyvärr tämligen oförändrad, Till detta kommer mer än 20 000 ungdomar i den s.k. dolda arbetslösheten. Det är, herr talman, sannerligen skrämmande siffror. I promemorian redovisas vissa åtgärder, som måste sättas in för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. I första ledet står utbildningsinsatser för de lågutbildade varigenom deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden förbättras. Det är utan tvivel nödvändiga insatser. Som en andra åtgärd framhålls, att det bör övervägas om inte en allmän arbetslivserfarenhet bör eftersträvas för alla studerande i gymnasieskolan med syfte att närma utbildning och arbete till varandra, men det konstateras också att en sådan reform är utomordentligt omfattande och krävande för såväl arbetmarknad som utbildningssystem. Ja, det kommer att kosta på i mer än ett avseende att reparera skadorna av vissa alltför snabbt genomförda reformer på skolans område. Det kommer å andra sidan att kosta ännu mera att inte göra det. Det gäller ju inte bara att komma till rätta med dagens situation på arbetsmarknaden; vi måste också klara situationen på längre sikt. Det gäller i det sammanhanget dessutom inte minst att komma till rätta med de sociala vådorna, som följer främst i ungdomsarbetslöshetens spår. Ytterligare ett par ord om den nämnda utredningen, som innehåller många tänkvärda synpunkter. Där står exempelvis: ”De utbildningspolitiska invändningarna hänger inte minst samman med uppbyggandet av linjesystemet inom gymnasieskolan.” Det är utan tvekan ett intressant konstaterande.

Att dessa utbildningsvägar i många fall inte leder till någon god grund att få ett jobb på, det tycks man ha lämnat därhän. Jag hoppas att vi snart skall få en ändring till stånd på den punkten, och det skall bli mycket intressant att så småningom få ta del av remissvaren på den här utredningen. I årets statsverksproposition föreslås betydande förstärkningar av arbetsmarknadsverkets regionala och lokala organisation. Det är min förhoppning att dessa förstärkningar skall innebära en effektivisering av den arbetsförmedlande verksamheten ute i landet. Dagens arbetslöshet omfattar många grupper, och vissa av dessa för med sig speciella problem — delvis nya och svårbemästrade. Jag tänker då på akademikerna och tjänstemännen; för dem har arbetslösheten relativt sett fått en snabbare ökning än för vissa andra grupper. Det understryks också i statsverkspropositionen att arbetslösheten bland tjänstemännen, speciellt bland de äldre, ställer särskilda krav på förmedlingsarbetet. Att jag nämner just akademiker och tjänstemän innebär inte att jag på något sätt vill förringa problemen för andra yrkeskategorier, men i den allmänna debatten kommer exempelvis den tilltagande arbetslösheten bland tjänstemannagrupperna ofta alltför mycket i skymundan. Målsättningen måste dessutom vara att komma till rätta med arbetslösheten på alla områden. Även vid en uppåtgående konjunktur måste vi helt naturligt hålla en hög beredskap mot arbetslöshet, då risk säkerligen föreligger för en viss restarbetslöshet. Vi måste även räkna med betydande insatser för verksamhet inom halvskyddat och skyddat arbete, men å andra sidan tycker jag att de anslagsäskanden som finns från arbetsmarknadsstyrelsen för omskolningsverksamhet under nästa budgetår, där man räknar med inte mindre än 130 000 människor i omskolning till en kostnad av 802 miljoner kronor, inte går riktigt ihop med de prognoser för utvecklingen som herr Sträng gör i finansplanen. En annan politik, med generellt verkande åtgärder och ett förtroendefullt samarbete mellan statsmakterna och näringslivet, bör ge förutsättningar att minska anspråken på arbetsmarknadsservicen. Uppgiften måste ändå i första hand vara att skapa sysselsättning inom näringslivet — en varaktig och tryggad sysselsättning för så många som möjligt. En sådan utveckling, herr talman, vore till gagn både för de arbetssökande och för vår hårt ansträngda samhällsekonomi.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att gå i polemik med de tidigare talarna här i debatten utan skall endast ta upp en fråga som rör det län jag representerar, nämligen Skaraborgs län. Det är som bekant ett ganska typiskt jordbrukslän, och man har där besvärligheter när det gäller sysselsättningsmöjligheterna. Man har svårigheter att i tillräcklig utsträckning skapa arbetstillfällen för den på grund av rationaliseringsoch strukturförändringen inom jordbruket friställda arbetskraften. Detta förhållande gäller alldeles särskilt Falköpings-, Varaoch Lidköpingsregionerna. Befolkningsutvecklingen inom länet visar en viss ökning för senare år. Folkmängden i länet har från 1965 till 1970 ökat från 254 305 invånare till 258 794, dvs. med 4 489. Befolkningstalet för 1972 utgjorde cirka 260 300, vilket innebar en ökning under året med cirka 1 300. Samtidigt har antalet förvärvsarbetande minskat. År 1965 fanns det 110311 förvärvsarbetande i länet, men år 1970 var siffran nere i 104 414, en minskning under femårsperioden med inte mindre än 5 897. I vad sedan gäller antalet förvärvsarbetande inom olika näringsgrenar kan konstateras att år 1965 sysselsattes inom jordbruk och skogsbruk i länet 24 110 personer, vilken siffra år 1970 hade sjunkit till 16 200, dvs. med 33 procent. Nämnda siffror ger belägg för den strukturomvandling som sker i länet. Framför allt har således antalet sysselsatta minskat i jordbruket och skogsbruket. Man måste räkna med att denna utveckling fortsätter om än inte i samma takt som tidigare. Såsom jag inledningsvis nämnde har särskilt Falköpings-, Varaoch Lidköpingsregionerna stora svårigheter att skapa sysselsättning för den befolkning som bor i regionerna. Befolkningsutvecklingen inom dessa områden har inte varit gynnsam. Det kan konstateras att invånarantalet i Falköping under de senaste åren visat en fortgående minskning. Sålunda utgjorde minskningen för fjolåret 146, en minskning som i och för sig kan synas ganska måttlig.

Samma utvecklingstrend har gjort sig gällande inom hela kommunblocket. Man kan befara ytterligare minskning innevarande år inom Falköpingsregionen. BI. a. friställs arbetskraft inom sjukvården genom överflyttning av sjukvårdsaktiviteter till kärnsjukhuset i Skövde, och antalet sysselsatta inom SJ minskar. Inom Falköpingsregionen finns en stor andel Tekoföretag med huvuddelen kvinnlig arbetskraft. Möjligheterna till en utvidgning av Teko-industrin är inte realistiska. Man får vara tacksam om denna industriella verksamhet får utvecklas i den omfattning som nu sker. I Falköpings kommunblock måste därför särskilda sysselsättningsstimulerande åtgärder vidtagas för att öka sysselsättningsmöjligheterna. Från såväl kommunens som länsstyrelsens sida har vidtagits åtgärder i syfte att främja den industriella utvecklingen inom regionen. Tillkomsten av ett industricentrum i Falköping är ett led i denna utveckling. Därest inte nya sysselsättningsmöjligheter skapas inom Falköpingsregionen, måste man räkna med stora svårigheter att bereda sysselsättning för de inom regionen boende. Motsvarande problem gäller även för Varaoch Lidköpingsregionerna. Det är enligt min mening angeläget att förhindra en för Falköpings-, Varaoch Lidköpingsregionerna negativ utveckling. Fortsatt befolkningsminskning måste befaras medföra att det nödvändiga näringspolitiska och servicemässiga underlaget ryckes undan. Det kan inte accepteras att människor i de tre nämnda regionerna i dessa avseenden måste söka sig i huvudsak till centra utanför de egna regionerna. Det är därför angeläget att öka ansträngningarna att få livskraftiga företag till Falköpings-, Varaoch Lidköpingsregionerna. Förutsättningarna härför bör vara stora med hänsyn till att dessa regioner har centrala lägen i landet med goda kommunikationer samt bra service av olika slag, inte minst kommunal.

Det är därför angeläget att åtgärder sätts in i form av särskilda punktinsatser inom ramen för nuvarande lokaliseringspolitik. Vidare skulle näringslivet i Falköpingsregionen och för övrigt inom östra delen av Skaraborgs län främjas om bättre vägförbindelse tillskapades mot Göteborg över Herrljunga och Vårgårda. I övrigt vill jag uttala en önskan om att när det gäller en fortsatt utlokalisering av statliga företag Skaraborgs län inte skall bli bortglömt. Sammanfattningsvis vill jag ha sagt följande. För att stärka näringslivet inom Falköpings-, Varaoch Lidköpingsregionerna vore det önskvärt med lokaliseringsstöd i form av lån och bidrag. Tillämpningen i fortsättningen av lokaliseringspolitiken bör utformas så att de tre nämnda regionerna i konkreta fall kan erhålla dylikt stöd. En bättre vägförbindelse till Göteborg över Herrljunga och Vårgårda bör byggas. När det gäller en fortsatt utlokalisering av statliga verk bör Skaraborgs län komma i åtnjutande av en dylik utlokalisering.

Herr talman! Som många talare i den här debatten redan tidigare har påpekat tog höstriksdagen i sina sista skälvande minuter ett mycket viktigt beslut angående den framtida regionalpolitiken och hur den skall utformas i vårt land för att tillförsäkra alla människor, var de än bor, en rimlig service beträffande sysselsättning samt annan samhällsservice. Människornas anspråk på att inom sin egen region finna möjligheter att förverkliga dessa önskemål tror jag på ett utmärkt sätt har kommit till uttryck i det principbeslut som riksdagen tog i höstas beträffande regionalpolitiken och den fysiska riksplaneringen. Nu gäller det att sätta kött på benen i den stomme av principbeslut som riksdagen här har fattat, Det är därför som vi med största intresse ser fram emot den proposition beträffande regionalpolitikens fullföljande som regeringen har aviserat till vårriksdagen. Detta förslag samt den förebådade propositionen om en andra etapp i utlokaliseringen av statliga verk och myndigheter kommer tillsammans med de förslag som kan förväntas föreligga från U 68 rörande den högre utbildningens utlokalisering. Detta kommer naturligtvis att följas med största intresse i olika regioner i vårt land. Då det gäller regionalpolitiken har man i nationalbudgeten räknat upp anslaget till regional utveckling med 9,4 miljoner. Då det gäller lokaliseringslånen räknar man med oförändrade anslag på 250 miljoner kronor. Nu säger inrikesministern i sin skrivning att dessa belopp upptagits i avvaktan på de förslag som kommer senare under våren. Regeringen kommer då att föreslå de konkreta åtgärder som skall vidtagas i detta avseende och även lägga förslag om de anslag som skall utgå till den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten fr.o.m. den 1 juli 1973. Man redovisar vidare hur lokaliseringsstödet utvecklats under tiden 1 juli 1965—30 juni 1972. Under denna tid har inte mindre än 920 företag beviljats lån och lokaliseringsbidrag för närmare 2 miljarder kronor. 75 procent av detta stöd har utgått till företag inom det allmänna stödområdet. Jag vill gärna här instämma i vad herr Börjesson i Falköping nyss var inne på, nämligen att det finns möjligheter att lämna lokaliseringslån och lokaliseringsbidrag också utanför stödområdet. Jag tror att det även för Skaraborgs län finns anledning att se positivt på vad regeringen kan föreslå i detta avseende. Man räknar vidare med att de totala investeringarna, för vilka lokaliseringsstöd beviljats under denna period, uppgår till ca 3,5 miljarder kronor, vilket i sin tur beräknas ha givit upphov till omkring 23 500 nya arbetstillfällen. Det är ju stora satsningar som man här gjort från samhällets sida för att stödja sysselsättningen särskilt i drabbade områden av vårt land genom den lokaliseringspolitiska stödverksamhet som olika företag har kommit i åtnjutande av. Det är alldeles uppenbart att denna verksamhet varit av utomordentligt värde för sysselsättningen i vissa av landets regioner. Man kan dock inte bortse ifrån att det är betydande belopp av skattebetalarnas pengar som här har pumpats in i det privata näringslivet och att det därför finns all anledning att även öka samhällets insyn i dessa företag som kommit i åtnjutande av det statliga stödet. Det saknas tyvärr inte exempel på att mindre seriösa företag har missbrukat detta stöd och att det därmed inte har fått den sysselsättningsstimulerande effekt som det har varit avsett för. Det är därför med tillfredsställelse man konstaterar att inrikesdepartementet har tillsatt en expertgrupp som fått i uppdrag att följa upp och bevaka statens fordringar i de företag som fått regionalpolitiskt stöd. Man kan emellertid kanske ifrågasätta om inte denna expertgrupp även borde ges ett parlamentariskt inslag för att därigenom tillförsäkra samhället ett politiskt förankrat inflytande i kontrollen av hur lokaliseringsmedlen används. Då det gäller regionalpolitikens fullföljande i stort är naturligtvis alla dessa stimulansåtgärder nödvändiga för att locka företagen att lokalisera sig i sådana områden av landet där det ur samhällets synpunkt är nödvändigt att utveckla och förbättra sysselsättning och servicegrad. Man kan emellertid fråga sig om det räcker med dessa stimulansåtgärder för att uppfylla de regionalpolitiska målsättningarna. Jag tror för min del att det blir nödvändigt att samhället skaffar sig bättre styrmedel i regionalpolitiken om inte marknadskrafterna, regionalpolitiken till trots, även fortsättningsvis skall styra investeringar och lokaliseringar på ett sätt som ur kapitalets synpunkt och på kort sikt framstår som de mest vinstgivande utan hänsyn till samhällsintresset. Sedan ett par år tillbaka har s.k. lokaliseringssamråd prövats inom storstadsområdena, vilket innebär att företag som vill etablera sig eller bygga ut inom dessa områden skall rådgöra med arbetsmarknadsstyrelsen om sin lokalisering. Vilken betydelse detta lokaliseringssamråd har haft är det väl svårt att uttala sig om i dag — det har pågått en så kort tid. För min del hyser jag den meningen att det säkerligen blir nödvändigt att utbygga detta samråd till en etableringskontroll av något slag som förutsätter en direkt tillståndsgivning från statsmakternas sida då det gäller nyetableringar eller mera omfattande utbyggnader inom näringslivet. Sedan, herr talman, kan jag inte underlåta att här passa på tillfället att något kommentera den debatt som pågått i mitt hemlän Skaraborg beträffande de regionalpolitiska frågorna. För en tid sedan genomförde folkpartiets ungdomsförbund i Skaraborg en undersökning som gick ut på att kartlägga hur länspolitikerna agerat i olika sammanhang då det gällde engagemanget — eller kanske bristen på engagemang — för de regionalpolitiska frågorna i Skaraborgs län. De unga liberalerna där hemma har trott sig finna anledningen till att inte Skaraborgs län hittills fått någon del av utlokaliseringen av statliga verk, eller varför inte Skövde nu föreslagits som lokaliseringsort för eftergymnasial utbildning. Nå, vad har då FPU-arna kommit fram till? Jo, det skulle bero på att Skaraborgspolitikerna ”myglar” sämre än politiker från andra landsändar. Det skulle dessutom bero på — enligt Skaraborgs FPU-are — att Skaraborg saknar rikspolitiker i sin riksdagsrepresentation. Om man nu med ”rikspolitiker” menar att vi skulle ha ett statsråd på riksdagsbänken eller en partiledare eller möjligen en utskottsordförande så är naturligtvis detta en stor brist för Skaraborgs län, det vill jag gärna understryka. Men att de här förhållandena skulle utöva något avgörande inflytande på hur regionalpolitiken kommer att te sig i Skaraborgs län, det vill jag för min del bestämt tillbakavisa som tomt prat och fria fantasier. Jag har nämligen den bestämda uppfattningen att var statliga verk lokaliseras och var högre utbildning byggs ut, det föreslås och beslutas ifrån helt andra överväganden än vederbörande riksdagsmäns möjligheter att ”mygla” i kanslihus och riksdagskorridorer eller om det finns rikspolitiker i länsrepresentationen i riksdagen. Det är väl i stället på det sättet att det är den sakliga tyngden i de argument som en länsrepresentation kan ha att framföra och de regionalpolitiska omständigheterna i övrigt som fäller utslaget. Jag tycker att det över huvud taget är trist med en sådan här debatt om mygel i politiken. Det politiska arbetet har ju inte alltid det anseende som vi som sysslar med politiken skulle önska att det hade. Det blir ju inte bättre genom sådana här påståenden, när man använder regionalpolitiken som ett politiskt tillhygge på hemmaplan för att bl.a. ge sken av att de riksdagsmän som tillhör regeringspartiet skulle vara mindre engagerade i dessa frågor, att de skulle gå ”i regeringens ledband” och därför inte våga driva de länspolitiska frågorna lika effektivt som exempelvis de borgerliga riksdagsmännen. BI. a. har ju min länskollega herr Richardson i Skara i samband med folkpartiungdomsförbundets konferens i de här frågorna framfört sådana synpunkter i en tidningsintervju. Jag tycker att vi skall sluta med sådana här insinuationer i den regionalpolitiska debatten. De gagnar på intet sätt de gemensamma strävanden man kan ha inom ett län att tillförsäkra länsbefolkningen en bättre sysselsättning och ökad samhällsservice av olika slag. I ett brev som Folkpartiets ungdomsförbund i Skaraborg sänt till länets riksdagsmän påstår man bl.a. att inrikesutskottets ordförande herr Karl Erik Eriksson för sin del anser att när Skaraborgs län inte fick lantbruksstyrelsen lokaliserad till Skövde berodde det delvis på att man inte hårt nog satsade på denna lokalisering. Vidare uttalar Karl Erik Eriksson att det däremot fortfarande finns chans att få försvarets civilförvaltning till Skövde. Detta skulle dock kräva att Skaraborgs riksdagsmän gemensamt agerar, både i och utanför riksdagen. Herr talman! Som skaraborgare ser man ganska positivt och förhoppningsfullt på dessa uttalanden som inrikesutskottets herr ordförande har gjort — om det nu är sant som Folkpartiets ungdomsförbund här säger. Med den naturligt centrala position som herr Eriksson har när dessa frågor skall avgöras i riksdagen så kommer vi naturligtvis från vårt håll att ta kontakt med honom och försöka att med så sakliga argument som möjligt framföra vårt läns synpunkter i dessa sammanhang.

Herr talman! Bakgrunden till Paul Janssons angrepp på Folkpartiets ungdomsförbund i Skaraborgs län är självfallet ytterst den besvikelse som finns i vårt län över att vi alldeles kommit bort i samband med utlokaliseringen av statlig verksamhet. Vi har tyckt att det var orättvist och också sakligt omotiverat att Skaraborgs län skulle glömmas bort helt och hållet. Vi hade hoppats på mera utdelning av förslagen i etapp 2, men inte där heller har vi blivit gynnade. Och inte heller har vi med någon glädje kunnat se fram mot U 68:s förslag som kommer nästa månad, eftersom det redan har sagts att Skaraborgs län inte skulle komma med där. Det tycker vi är alldeles felaktigt, inte minst med tanke på att den vetenskapliga undersökning om lokaliseringen av högre utbildning som ingår i en av rapporterna klart utpekar länet som lämpligt. Det är naturligt att man i länet börjar fundera på varför det blivit så här. Varför har vårt län blivit så missgynnat? FPU-arna har med stort intresse och med vanlig ungdomlig entusiasm och iver tagit itu med frågorna. Man har spekulerat över olika faktorer som har bidragit till det negativa resultatet, och en tanke som därvid har kommit fram är att det har varit för dåligt med samarbetet mellan länets politiker. Nu förhåller det sig faktiskt så att FPU är en självständig organisation, och varken folkpartiet i länet eller jag själv tar något ansvar för vad som har sagts och vad som har skrivits. Jag tänker verkligen heller inte ge mig in på att kommentera vad som har lagts i Karl Erik Erikssons mun i tidningar eller intervjuer. Min egen uppfattning vill jag ändå alldeles klart framföra. Den är att det borde vara mer samarbete bland länets politiker. Själv är jag inte med i landstinget och har inte tidigare engagerat mig djupare i de här frågorna. Men jag ser fram emot att vi kan få ett sakligt och fint samarbete i fortsättningen. Det viktiga är nu, menar jag, att vi inte tvistar om vems fel det är att Skaraborgs län blivit så missgynnat utan att vi ser framåt och verkligen inte förspiller våra krafter på inbördes gräl. Riksdagens talarstol är inte platsen för att göra upp i en sådan här fråga. Låt oss därför nu utåt manifestera enighet och sammanhållning och låt oss framför allt med kraft och beslutsamhet verka för vårt läns bästa i framtiden.
Herr talman! Jag har med ett alldeles speciellt intresse lyssnat till det avsnitt av debatten i dag som berört Skaraborgs län. Jag har gjort det av flera skäl, bl.a. av det skälet att inrikesutskottets ledamöter hade möjlighet att vara gäster i Skaraborgs län några dagar i höstas — några dagar då vi på nära håll fick ta del av de problem som Skaraborgs län har och som kanske är av litet annan natur än problemen i de län som vi tidigare besökt i Norrland och i sydöstra Sverige. Jag skall inte lägga mig i den interna debatten mellan ledamöterna på Skaraborgsbänken. Skälet till att jag sprang ner och begärde en replik var att Paul Jansson citerade ett brev från FPU, där en intervju med mig återgavs. Jag har i dag fått del av det brevet genom vännen Paul Jansson, och jag vill upprepa vad jag sade till honom då, speciellt när det gäller framtiden och det verk som jag skulle ha uttalat att Skaraborgs län mycket väl kan få, om ledamöterna på Skaraborgsbänken bara är nog aktiva. Innan jag svarade sade intervjuaren: Hör du, jag förstår att du inte vill göra något uttalande om det verk som skall förläggas till Värmland. Detta har i dag verifierats av en som lyssnade till samtalet nere i Skaraborgs län — det var en telefonintervju. Och jag säger fortfarande att som inrikesutskottets ordförande kan jag ju inte på något vis i förväg ge löften. Jag tror att såväl Paul Jansson och hans kamrater på Skaraborgsbänken som vi andra skall invänta den proposition som kommer. Då skall vi behandla frågan på ett sakligt sätt som vanligt i både utskott och kammare. Jag delar Paul Janssons uppfattning att det inte skall vara mygel i politiken. Det har vi klart deklarerat från inrikesutskottets sida. Vi har tagit emot uppvaktningar av olika slag, men vi har haft en klart saklig linje som underlag för våra beslut.
Herr talman! Vi skall inte alltför länge uppta riksdagens dyrbara tid med lokalt gräl om Skaraborgs län. Men herr Richardson får förlåta mig om jag vid det här tillfället passar på att ta upp dessa frågor, för den borgerliga pressen, som är helt dominerande i Skaraborgs län, där det finns åtta—tio tidningar, har nu i månader drivit denna agitation och kommit med det ena referatet efter det andra av vad som hände på Folkpartiets ungdomsförbunds symposium om näringsoch lokaliseringspolitik för Skaraborgs län. Vi har ständigt fått höra att det är beroende på den socialdemokratiska riksdagsrepresentationen att ingenting händer — de borgerliga kan nog samarbeta, men socialdemokraterna vågar inte för regeringens skull lägga fram förslag som skulle gynna länet. Då får herr Richardson som sagt förlåta mig om jag vid ett sådant här tillfälle passar på att bemöta tokigheterna. Herr Richardson säger att han tycker att vi inte skall gräla om detta. Nej, det tycker inte jag heller — jag tycker att vi, som antytts här tidigare, skall försöka samla oss kring insatser som behöver göras. Men det är ju inte så lätt när det görs sådana uttalanden som exempelvis herr Richardson har gjort, då han hävdar att det går bra att samarbeta med socialdemokraterna ända till dess att det läggs en proposition; sedan går det inte att tala med dem längre. Det är precis vad herr Richardson sagt enligt tidningsreferatet. Då vill jag erinra om vad som hände i höstas inför det regionalpolitiska beslut som då fattades. Vi hade från socialdemokratiskt håll fört fram en motion som gällde att man skulle följa upp länsstyrelsens förslag beträffande Vara som regionalt centrum, och vi erbjöd samtliga bänkkamrater på den borgerliga sidan att skriva på motionen. Men en efter en hoppade av, och så småningom blev vi fyra socialdemokrater från länet ensamma kvar. Jag tycker att det då är fel att säga att det är vi som är motståndare till ett samarbete. Sedan vill jag tacka inrikesutskottets ordförande för hans klarläggande i denna debatt. Man hade den uppfattningen att här måste någon tala osant, och tydligen har FPU:arna i Skaraborgs län varit ute i ogjort väder när det gäller de uttalanden som utskottets ordförande har gjort. Jag har personligen större anledning att tro på hans ord än på vad vederbörande i Folkpartiets ungdomsförbund i Skaraborgs län har sagt.

Herr talman! Bara några ord om tre saker. För det första sade herr Jansson att jag får förlåta att han tagit upp de här frågorna. Det är han självfallet i sin fulla rätt att göra. Jag vill också gärna ge honom det erkännandet att han för en halvtimme sedan larmade mig och sade att han skulle ta upp frågorna. Det sätter jag värde på. För det andra påstod herr Jansson att jag skulle ha sagt att det går bra att samarbeta med socialdemokraterna ända till dess att det har lagts fram en proposition. Det är riktigt. Så har jag sagt, och det menar jag. Det har visat sig vara utomordentligt svårt att samlas i en gemensam Skaraborgsmotion som vill något annat än en regeringsproposition. Det håller jag fast vid. I och för sig är det heller inte så alldeles märkvärdigt att det förhåller sig på det sättet. Det är bara att konstatera faktum. För det tredje vill jag säga att eftersom jag menar allvar med att riksdagens talarstol inte är den bästa platsen för inbördes uppgörelser om vem av länets riksdagsmän som är mest samarbetsvillig, så skall jag nu omedelbart sluta detta anförande.
Herr talman! Då skall jag inte använda talarstolen utan står kvar i bänken vid den fortsatta uppgörelsen. Herr Richardsons uttalande är litet underligt eftersom den motion som vi talade om i höstas är känd av samtliga kamrater på Skaraborgsbänken. Vi erbjöd alla att skriva under den och att försöka följa upp det förslag där, som var av intresse för länet. Men då fick vi ett blankt ”njet” från den sidan. Därför tror jag att vi i den fortsatta debatten om regionalpolitiken inte skall använda den som ett tillhygge i debatten där hemma, utan vi skall i stället försöka samarbeta. Där har jag alltså samma uppfattning. Och jag får väl tolka herr Richardsons senaste inlägg så att han i fortsättningen kommer att vara litet försiktigare när han uttalar sig i dessa frågor i tidningarna, om det verkligen är så att han avser att vi skall ha ett samarbete i dessa frågor.
Herr talman! Jag kanske inte skulle delta i denna debatt, men jag har fäst mig vid Paul Janssons ordval att vi hade hoppat av. Sanningen är ju den att vi från centerns sida på ett mycket tidigt stadium meddelade att vi inte hade för avsikt att motionera, därför att vi hade vår riksplan och menade att ortsklassificering o. d. bör kunna göras på länsplanet. Sedan vill jag också klart säga ifrån att jag tycker vi skall lämna det som har varit; nu är det viktigare att vi i fortsättningen samarbetar i ännu högre grad än tidigare, så att vi främjar länets intressen i största möjliga utsträckning.

Herr talman! När låginkomstutredningen för en tid sedan gjorde sina omskakande avslöjanden av hur det egentligen såg ut i vårt s.k. välfärdssamhälle riktades också ljuset skarpare än tidigare på kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Av utredningen framgick nämligen hur kvinnorna som grupp konsekvent diskrimineras. Och eftersom det i första hand är arbetarklassens kvinnor som finns på arbetsmarknaden är det också främst de som diskrimineras i lönehänseende, när det gäller möjlighet till befodran, i fråga om arbetsuppgifter osv. Bland dem i vårt land som arbetar på heltid året om utgör kvinnorna över 40 procent av dem som inte når upp till 15 000 kronor i årsinkomst, medan männen i samma grupp endast utgör 9 procent. I inkomstläget över 30 000 kronor fanns 23 procent av männen men bara 4 procent av kvinnorna. Medelinkomsten för heltidsarbetande ligger 34 procent lägre för kvinnor än för män. Trots allt tal om motsatsen visar denna löneklyfta en tendens att öka. Detta framgår bl.a. av en jämförelse mellan kvinnors och mäns genomsnittliga timförtjänst inom samtliga industrigrupper åren 1950 och 1969. Jämförelsen visar att skillnaden tredubblades under denna tid. Och då är att märka att frågan om löneskillnaderna uppmärksammades mer än tidigare och att detta bl.a. kom till uttryck i en bestämmelse i avtalet mellan LO och SAF 1960—- 1961. Där sades det att löneskillnaderna successivt skulle avvecklas under en femårsperiod. Den bestämmelsen åstadkom troligen den relativa höjning av kvinnolönerna i förhållande till de manliga lönerna som genomförts sedan dess. Men alltjämt ligger den genomsnittliga kvinnolönen 15—30 procent under den manliga. Det här är säkerligen ett resultat av skillnader i arbetsuppgifter mellan män och kvinnor och av det förhållandet att kvinnor i allmänhet arbetar inom ett begränsat antal näringsgrenar. Låginkomstutredningens siffror och andra uppgifter hämtade ur officiell statistik har sammanställts till ett värdefullt material av tre kvinnliga studerande i Lund. De ger med sin undersökning en belysning av förhållandena som länge har saknats. Med siffror och diagram inte bara visar de skillnaderna i löner och arbetsuppgifter utan påtalar också följderna av sådana kända företeelser som att kvinnors utbildning ser annorlunda ut än mäns, att flickor ”väljer” utbildningslinjer som leder mot vad de av hävd anses böra syssla med. De slår därmed fast att medan männen för sin yrkesverksamma tid väljer mellan 200 yrken, står kvinnornas val mellan bara 25 olika uppgifter. Av dem finns det 50 procent eller fler kvinnor i 13 kategorier. Kvinnornas arbetsmarknad är alltså inte bara snävare än männens, den är också i det närmaste skild från den, eftersom kvinnorna så starkt dominerar ”sina” yrken. Utbildningsfrågorna är i detta sammanhang av avgörande betydelse. Nödvändigheten av att få flickorna inriktade på fler yrkeslinjer än de traditionella står klar för alla. I det sammanhanget förefaller grundskolans läroplan oantastlig. Där finns inget stöd för att kunskap om hem och barn eller ämnen som ligger nära dessa teman endast skulle delges flickorna. Tvärtom sägs det t.ex. i Lgr 69, Mål och riktlinjer, att ”skolan — — — bör stimulera eleverna till att debattera och ifrågasätta rådande förhållanden”. Men fortfarande råder det stor brist på skolböcker som stämmer överens med de uttalade målen. En undersökning som gjordes av en grupp vid pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet 1971 visade att verklighetsanknytningen i läroböcker från 1970 inte var större än i böcker från 1940-, 1950 och 1960-talen när det gällde beskrivningen av kvinnor och män i samhället. Fortfarande beskrevs mannen som den yrkesverksamme medan kvinnan uppträdde i rollen som den allt ordnande i hemmet. Skillnaderna i inriktning fortsätter när kvinnor efter några år i hemmet söker omskolning för yrkesarbete. Visserligen erbjuder industrin omskolning till s.k. manliga jobb i tider när den kvinnliga arbetskraften behövs, men det vanliga är ännu att omskolningen går ut på utbildning i vårdoch kontorsarbeten. Ibland är det kvinnorna själva som väljer den inriktningen därför att utbildningstiden då inte blir så lång. Men det förekommer också att de tillråds att inte välja längre utbildningsvägar. En undersökning gjord på ett vuxengymnasium i Stockholm visar att 63 procent av de vuxenstuderande kvinnorna uppfattar arbetsmarknadsstyrelsens och arbetsförmedlingens inriktning så, att det är dessa institutioners könsbundna politik som avgör vilken utbildning de vuxenstuderande skall ledas in på, inte den faktiska arbetsmarknadssituationen. Eftersom AMS bestämmer vilka som skall få utbildningsbidrag så bestämmer de också vilka som skall få studera, I gällande regler finns inget som skiljer på behandlingen av män och kvinnor. Det måste alltså vara i den praktiska tillämpningen som det gått snett när det, som den åberopade undersökningen visar, vid ett vuxengymnasium i Stockholm kan bli så att mer än hälften av de män som sökt AMS-bidrag för gymnasiestudier beviljas sådana, medan motsvarande siffra för kvinnorna bara är 24 procent. I detta sammanhang är det också nödvändigt att påtala det felaktiga i att kvinnliga studerandes AMS-bidrag bestäms av vilken lön deras män har. Bidragen till vuxenstuderande män påverkas inte av att deras fruar eventuellt har goda inkomster. Sådana här faktorer, liksom det i många sammanhang omdiskuterade problemet med omvårdnad av barnen, utgör hinder för kvinnornas deltagande i produktionslivet. Så utgör också kvinnorna en stor del av de senaste årens arbetslösa. Den ökade inriktningen hos kvinnorna att numera registrera sig hos arbetsförmedlingarna och verkligen kräva arbete anges nu vara en orsak till de höga arbetslöshetssiffrorna. Men det gör ju inte arbetslösheten mindre utan det visar verkligheten sådan den var även då kvinnorna ännu fann sig i att stanna hemma eller att återvända hem när de förlorade sina arbeten — då de utgjorde den ”dolda” arbetskraften. Och till denna räknas fortfarande en stor del kvinnor. Exempelvis i mitt hemlän Norrbotten anser många kvinnor det lönlöst att söka arbeten eftersom sysselsättningssituationen där fortfarande är svår — även för männen och i synnerhet också för våra ungdomar. Enligt arbetsförmedlingarnas senaste sammanställning är det nära 6 000 personer i Norrbotten som går utan arbeten, och då är inte den dolda arbetslösheten med i siffran. Arbete åt alla är alltså en paroll utan verklighet för alltför många människor i vårt land. Och utan att det målet nåtts blir det heller inget verkligt innehåll i de sociala reformer och i den utveckling av den sociala tryggheten som årets budget sägs innebära. Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida i årets motionsflod lämnat en rad förslag om hur det målet skall nås. De förslagen har kommenterats av mina kamrater tidigare i debatten. Jag skall här, herr talman, därför ta upp ett annat avsnitt av den socialpolitiska verkligheten och därmed något föregripa uppdelningen i ämnen på talarlistan. Det gäller pensionärernas situation. När tidningarna publicerade uppgifter om årets statsverksproposition, fick landets pensionärer läsa att en ensamstående pensionär skulle få 750 kronor mer i pension och ett pensionärspar omkring 1 300 kronor. Litet här och var gnuggade man sig i ögonen och funderade på om detta verkligen kunde vara sant. Och det är ju också en sanning med modifikation. Fortfarande rör det sig om en standardförbättring enligt tioårsplanens 3 procent av basbeloppet. För en ensam pensionär utgör höjningen 219 kronor, för ett pensionärspar 438 kronor. I övrigt är det fråga om indextillägg. Från den 1 februari har basbeloppet höjts med 300 kronor i ett enda kliv. I reda pengar räknat blir det alltså 228 kronor för helt år enligt det nya basbeloppet 7 600 kronor. När vi från vårt håll alltsedan pensionstillskotten infördes har argumenterat för vårt förslag om en något kraftigare pensionsförbättring, som samtidigt skulle komma flera till del, har det berörda utskottet med monoton enformighet förklarat de 3 procenten i förhöjning per år vara ”väl avvägt”. Och så har förslaget avvisats, också det med samma enformighet. Resurserna har inte räckt till har det sagts. Men vi kan fortfarande inte tycka att nu utgående belopp är ”väl avvägda”. I en motion till årets riksdag har vi pekat på ett sätt att komma förbi frågeställningen om de otillräckliga resurserna för att klara en bättre pensionsförbättring. För ensamstående skulle den enligt vårt förslag innebära 380 kronor högre pensionstillskott än regeringsförslaget. Vi har efter att ha tagit del av en sammanställning från riksförsäkringsverket kommit till den slutsatsen, att AP-fondernas tillväxt kan medge såväl den nödvändiga näringspolitiska satsningen som att ge en bättre utfyllnad till de pensionärer som genom ATP-systemets konstruktion får en otillräcklig tilläggspension. Deras livsgärning i detta samhälle motiverar en kraftigare pensionsförbättring. De bör enligt vår mening snarast tillerkännas en sådan. Herr talman! Socialt reformarbete är en av flera förutsättningar för en total samhällsförändring. Hur långtgående och omfördelande ett sådant reformarbete i praktiken skall bli beror bl.a. på sociala och politiska styrkeförhållanden. ATP-striden var en erinran om att man inte överallt i det etablerade samhället accepterar en målinriktad reformverksamhet. Situationen på barntillsynsområdet visar behovet av en bättre central planering för att inte konservativa kommunalpolitiker även fortsättningsvis skall tillåtas bromsa utbyggnaden av lekskolor, daghem och fritidshem.